Fru talman! Även om C.-H. Hermansson antagligen har rätt i vad han säger om herr Mundebos roll i den här debatten, så fortsätter jag att vara förvånad. Nu kräver herr Mundebo en nyanserad samhällsdebatt och konstruktiva förslag. Men Ingemar Mundebo har i så fall utomordentligt låga krav på sig själv i de här debatterna, eftersom han ägnade hela sitt anförande åt angrepp på socialdemokratin. Alla krav i fråga om konstruktiva förslag ställde han på oss, inte på regeringen. Åtskilliga av oss har ju funderat över herr Mundebos och budgetdepartementets förmåga att räkna. Nu kom ett nytt räknestycke, som skulle avse att visa att socialdemokraterna under den här riksdagssessionen har sysslat med en mängd överbud. Vi har gjort en kontroll av budgetdepartementets uppgifter. Det är bara att konstatera att man har missat en rad förslag som vi har lagt fram om inkomstförstärkningar. Man har underskattat eller helt negligerat våra förslag om skogsbeskattningen, företagsbeskattningen och arbetsgivaravgiften till arbetslöshetsfonden. Man har felberäknat våra förslag när det gäller försvaret, skolbyggnadsramen, tandvårdsoch föräldraförsäkringen samt vuxenstudiestödet. Lägger jag ihop dessa felräkningar, så visar det sig att våra förslag innebär inkomstökningar på 450 milj.kr. och besparingar på 1 250 milj.kr. som herr Mundebo inte hade med i sitt papper från budgetdepartementet. Det stämmer med utgångspunkterna i våra beräkningar. Det budgetalternativ vi arbetat med har gått ut på att icke försämra budgeten. Om herr Mundebo vill, så kan vi överlämna en korrigerad version av budgetdepartementets kalkyler till honom. Den kan möjligen tjäna som ett slags lathund i fortsättningen när man vill räkna åt andra. Men om herr Mundebo ändå känner något ansvar för den samhällsekonomiska situation som han har medverkat till att skapa, vore det väl av intresse — när han nu ändå kommer hit och vill delta i en debatt — att ge oss någon insyn i vad det är för slags budgetpolitik som han tänker föra. 7 miljarder kronor skall sparas, säger man. All right. Men varför skall man samtidigt sänka skatterna med 7 miljarder via indexregleringen? Och när herr Mundebo ser på sin budget, i vilket förhållande står den i dag till samhällsekonomins läge? Budgetunderskottet är för stort, säger herr Mundebo. Javisst, men vad tänker han göra åt detta? Resultatet av 7 miljarder i minskade utgifter och 7 miljarder i sänkta skatter blir ju plus minus noll, när man ser till budgetens effekt nästa år. Det är i den situationen som det ändå åligger budgetministern att ge oss någon förklaring till hur man kan ställa sig i det läget.
Fru talman! Jag blev litet besviken på herr Mundebo i hans sista inlägg. Vi har fört en konversation i tidningen Aftonbladet. I den första artikeln — som jag också tog med mig; jag såg att herr Mundebo hade den i sin hand — erinrar jag om att ett slopande av indexregleringen ger staten 7 miljarder om året. Jag fortsätter: ”Återkräv en rimlig del av den generella återbäringen till företagen av löntagarnas avstådda pengar i tidigare avtalsrörelser, den s.k. arbetsgivaravgiften.” Herr Mundebo svarade på detta. Nu vet ju herr Mundebo att varje gång som vi har gått fram med en arbetsgivaravgift — i Haga I, i Haga II och även i den ofullbordade Haga III — har det inneburit att man använt pengarna för de erforderliga justeringar i skatteskalan som bl.a. inflationen motiverade. Herr Mundebo svarade mig på min första artikel, och när jag läste hans svar så sade jag mig: Det är möjligt att jag får ytterligare understryka det här i en andra artikel. — Det var ur den jag nyss läste upp en bit. Och det kan väl inte vara något att ta fel på — om man läser innantill — när jag där säger att det ger utrymme för rättvisa justeringar av skattepolitiken, om man vidtar de här båda åtgärderna. Jag skall inte klaga på budgetministerns fattningsförmåga, men jag är möjligen litet kritisk mot den brist på flit som han och hans medarbetare tyvärr har lagt i dagen när de har studerat den här korrespondensen — för annars skulle de ha insett att det senaste av hans inlägg var överflödigt.

Fru talman! Jag försäkrar herr Mundebo att det absolut inte var något försök att vara rolig när jag talade om herrar Mundebos och Bohmans olika roller i regeringen. Det var bara ett försök att återföra Kjell-Olof Feldt till en mera realistisk uppfattning. Men det var intressant att höra av budgetministern, som är en av folkpartiets främsta företrädare i regeringen, att folkpartiet står helhjärtat bakom den Bohmanska svångremspolitiken. Den har därmed upphöjts till en allmänt liberal politik. Vi upplever nu det något bisarra att folkpartiet är tvunget att slåss med moderaterna om vem som är mest liberal i politiken. Lycka till med den holmgången! Men det avgörande är ju att folkpartiet genom sin uppslutning bakom svångremspolitiken sviker de liberala idealen och även sviker de liberala ekonomiska teorier som Bertil Ohlin och andra har framfört. Som ni utvecklade i ert replikskifte med finansutskottets ordförande i förmiddags knyter regeringen med folkpartiet an till de gamla konservativa uppfattningar som framfördes av exempelvis Cassel och andra ekonomer, i stället för att knyta an till idéer av Bertil Ohlin, som borde vara naturligare som något slags pappa för den nutida liberalismen. Men det arvet vill de alltså inte kännas vid. Där återkommer jag till min huvudsynpunkt, att det helt avgörande i debatten — och som herr Mundebo inte vill tala om — är hur man använder statens pengar och hur man använder lånade pengar. Då måste det avgörande vara att vi kan minska det slöseri med produktiva resurser som förekommer i dag. Kan vi få ett ökat produktionsutnyttjande, kan vi ge de 200 000 människor som i dag saknar fast arbete ett ordentligt jobb så att de får bidra till nationens utveckling och rikedom, då är ju det den riktiga vägen för att så småningom minska budgetunderskotten. Den väg som Ingemar Mundebo och regeringen vill slå in på med en svångremspolitik leder icke framåt, utan den leder i stället bakåt och längre in i en återvändgräns. Den frågan tycker jag borde vara viktig att diskutera även för en budgetminister. Budgeten är ju beroende av de reala ekonomiska faktorerna och den faktiska utvecklingen. Jag är övertygad om att herr Mundebo har synpunkter på den frågan, och jag vill än en gång höra hans mening.
Fru talman! Bara ett par korta tillägg. Gunnar Sträng har rätt. Det är inte något att ta fel på av det som stod i artiklarna. Det är alldeles klart: Inflationsskyddet skall avskaffas och statsinkomsterna förstärkas med 7 miljarder. Det är ett besked. Vi får se vad dagen ger för andra besked i den här frågan. Jag tyckte dock att Gunnar Sträng i sitt förra inlägg var inne på att det kanske ändå var nödvändigt med en del förändringar av 1981 års skatteskala. Men artiklarna ger alltså ett klart besked. Sedan till frågan om statsbudgeten. Självfallet måste statsbudgeten sättas in i ett samhällsekonomiskt och konjunkturpolitiskt sammanhang. De förändringar som man vill göra på inkomstsidan och utgiftssidan måste anpassas med hänsyn till detta. Jag har rätt fylligt i propositionerna utvecklat de resonemangen, och där kan herr Hermansson studera dem. Sedan skall jag med intresse läsa den korrigerade version som Kjell-Olof Feldt vill ge mig. Jag skall emellertid omedelbart själv göra en korrigering i detta sammanhang. På rad 1 i vårt dokument står nämligen: ”I inkomstförstärkningen ovan ingår en höjning av arbetsgivaravgiften till arbetslöshetsfonden med 0,2 26.” Det är alltså medräknat. Jag skall sålunda med stort intresse läsa den nya versionen och vid behov korrigera den också på andra punkter. Budgetunderskottet är för stort — det är riktigt. Det har jag sagt, och jag har också visat vägen att minska det underskottet — jag har angett en långsiktig färdriktning. Det hade varit värdefullt att få del av en motsvarande målinriktning från oppositionens sida. Det har vi inte fått ännu, men den kanske kommer. Vi har angett att saldot för det kommande budgetåret bör minska med 7 miljarder och att det huvudsakligen bör ske genom nedskärning av statsutgifterna. Vi har inte sagt att vi vill sänka inkomstskatterna med 7 miljarder. Vi har markerat att vi inte vill höja dem med 7 miljarder men att inflationen automatiskt skulle höja dem till den nivån. Vi anser att det skulle betyda alltför kraftiga skattehöjningar för nästan alla människor — för vanliga inkomsttagare skulle det bli en höjning på nivån 1 600, 1 800 och upp till 2 000 kr. Det är större skattehöjningar än vi fick under många av 1970-talets tidigare år när vi inte hade ett inflationsskydd i skattesystemet.

Fru talman! I en parlamentarisk demokrati skall oppositionen nagelfara regeringens sätt att hantera sitt fögderi. Detta är oppositionens kritiska uppdrag. Denna självklarhet tycks de borgerliga regeringspartierna mer och mer glömma bort. De ropar efter socialdemokratiska alternativ, innan de ens förmått prestera en egen politik. Ju sämre det går för den borgerliga regeringen, desto stingsligare blir denna för kritik. Vi socialdemokrater kommer emellertid inte att förtröttas när det gäller att fullgöra vårt kritiska uppdrag i den svenska demokratin. Det är i och för sig inte så svårt, utan det är snarare mängden av material som stundom kan vara något besvärande. Låt mig sammanfatta: För det första: Regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Det har utförligt belysts i den socialdemokratiska motionen och av Kjell-Olof Feldt i hans anförande här i kammaren. Den strategi för den ekonomiska politiken som regeringen drog upp 1977 har kapsejsat. En borgerlig tidning konstaterade nyligen: ”Vi möter nästa konjunkturavmattning med undermåliga statsfinanser, hög inflation, stigande kostnader och rekordunderskott i affärerna med omvärlden.” Det är sannerligen inte något strålande facit för den borgerliga regeringens verksamhet. Inför valet 1979 förespeglade de borgerliga partierna emellertid medborgarna en helt annan verklighet — kammarens ledamöter minns säkerligen det skryt som då förekom. Då avblåstes landets ekonomiska kris. Då talade de borgerliga förespråkarna om att den borgerliga politiken hade fört landet ur krisen. Alla kurvor som skulle peka uppåt gjorde det, sade man. Våra varningar bemöttes med hån och betraktades som svartmålningar och kverulans. På måndagen efter valet var krisen över oss igen, och snart kom talet om sänkta reallöner och försämringar av välfärden. De borgerliga partierna vann sitt mandat med knappast möjliga majoritet genom att i sak vilseleda väljarna inför valhandlingen. De borgerligas löften i går, deras vilseledande i går, undergräver deras trovärdighet i dag. Denna borgerliga regering har helt enkelt en mycket dålig legitimitet. När regeringen så uppenbart vunnit sitt mandat på felaktiga grunder borde den utlysa nyval för att ge folket möjlighet att ta ställning till den nya situationen. Det fanns ingen från borgerligt håll som i valrörelsen talade om sänkta reallöner och besparingar på 7-9 miljarder kronor — då var vi ju ur krisen. Man borde försöka skaffa sig ett nytt mandat. Men jag har små förhoppningar på den punkten. Politiska principer är icke den borgerliga regeringens bästa gren. De kommer nog, som Hans Alfredsson påpekade, att bita sig fast i regeringstaburetterna som kinesiska tempelhundar som käkarna låst sig på. För det andra: Regeringen har grovt vanskött statsfinanserna. När de borgerliga tog över regeringsansvaret hade vi ett budgetunderskott på 3,7 miljarder kronor. För budgetåret 1980/81 ligger det på 55-60 miljarder kronor. Fram till 1984-1985 beräknas underskottet enligt långtidsutredningen stiga till 80 miljarder kronor, och detta senare utan att en enda ny reform genomförs. Vi har hela tiden varnat för denna utveckling. Under valrörelsen 1976 påpekade vi ständigt att de borgerliga partiernas alla löften om utgiftsökningar och skattesänkningar innebar en ansvarslös överbudspolitik som, om den genomfördes, skulle rasera statsfinanserna och på sikt utgöra ett hot mot den sociala välfärden. I den situationen är vi nu. Då spelade man upp väl inövade indignationsnummer — nu diskuterar man bakom lyckta dörrar vad i välfärdssystemet man först skall dra in på. När den borgerliga regeringen lade fram sin första budget 1977, skröt man med att ha föreslagit större bidrag och större utgifter för olika ändamål än vad | socialdemokratin kunnat förväntas göra i motsvarande situation. Jag konstaterade då att följderna av den borgerliga politiken blivit ett rekordstort budgetunderskott och en statlig upplåning i utländska banker för att betala löpande utgifter för folkpensioner, barnbidrag och allt annat. Vi hörde, fortsatte jag, mycket talas om sociala reformer utan socialism i valrörelsen. Det blev sociala reformer utan betalning. Nu tänker ni tydligen dra in de sociala reformerna. När jag sade detta var underskottet i budgeten 15 miljarder kronor. Sedan dess har vi nästan blivit avtrubbade, för nu ligger underskottet på 50, 55, 60 miljarder. Vi har inte bara kritiserat i ord. Vi har också år ut och år in i sak utformat alternativ som inneburit ett mindre budgetunderskott. Som Kjell-Olof Feldt sade: det hade väl varit 20-25 miljarder mindre. Men de har alltid hånfullt avvisats av den borgerliga majoriteten. Denna rasering av statsfinanserna var på intet sätt ödesbestämd. Den hör samman med låg ekonomisk tillväxt och hög inflationstakt. Under perioden 1976-1979 ökade bruttonationalprodukten i Sverige med endast 4 20, medan den genomsnittliga tillväxten i OECD-området under samma period var 11 20. Jag har inte hört någon borgerlig debattör karakterisera detta som förlorade år i svensk ekonomi. Några år i början av 1970-talet hade vi lägre tillväxt än OECD. Men vi klarade upp underskottet i utrikeshandeln och klarade upp statsfinanserna, och det har sannerligen inte de borgerliga gjort. Den låga ökningstakten har väsentligen att göra med en medveten urholkning av inkomsterna och en dålig kontroll över utgiftsutvecklingen. 1976 skedde ett klart trendbrott. Mellan 1970 och 1976 ökade statsinkomster och statsutgifter med drygt 5 20 årligen, räknat i fasta priser — alltså i ungefär samma takt. Mellan 1976 och 1979 minskade statsinkomsterna med 0,2 90 per år, medan utgifterna ökade med 7,5 96, fortfarande räknat i fasta priser. Då plötsligt kom trendbrottet. Då ökade utgifterna betydligt snabbare än tidigare, medan inkomsterna tvärtom minskade. Det är klart, dess värre, att med en sådan utveckling växer underskottet i budgeten med rasande fart. Ni har fört en betydligt mer expansiv utgiftspolitik än den socialdemokratiska regeringen. Det finns åtskilliga exempel på direkt slösaktighet med skattebetalarnas medel: flygplanet, en del av företagsköpen, långbänkskostnaderna med anledning av energipolitiken osv. Ni har samtidigt genom indexreglering, sänkta arbetsgivaravgifter och andra skattesänkningar för företagare och kapitalägare undergrävt statens inkomster. Nu har den borgerliga regeringen hamnat så djupt i träsket att den tydligen överväger direkt angrepp på den sociala välfärdspolitiken. För centern och folkpartiet måste det vara smärtsamt, för moderaterna innebär det måhända att man når ett eftersträvat mål. Det är i alla händelser resultatet av en missriktad borgerlig blockpolitik. Det var till ytterlighet torftigt att lyssna till Ingemar Mundebo, som ändå bär ansvaret för denna politik. Han hade i sitt anförande ingenting att säga om de verkliga orsakerna, han hade ingenting att säga om vad han skulle göra åt situationen. Han höll en kameral och gnällig genomgång av den socialdemokratiska politiken, där han i huvudsak klagade på vårt budgetförslag för nästa år. Vi har för ett par dagar sedan flaggat med en besparing på 2 miljarder, och därför hade vi bett att få reda på sammansättningen i ert besparingsförslag. Vi fick det för en timme sedan. Som ämbetsman fostrad på det gamla sättet måste jag säga att detta var ett klåparjobb. 500 milj.kr. har vi sparat på försvaret nästa budgetår. Men, står det här i papperen, riksdagen biföll ju den socialdemokratiska reservationen. Alltså blir det ingen besparing på 500 milj.kr. Då har ni inte ens tagit reda på att när socialdemokraterna vann gällde det planeringsramen för de kommande fem åren, medan den borgerliga majoriteten vann när det gällde anslaget för nästa år. Då kvarstår självfallet de 500 miljonerna. Vi vill inte sänka skolbyggnadsramen, som ni vill göra. Denna skolbyggnadsram skall sänkas fr.o.m. den 1 juli 1981. Det påverkar sålunda på intet sätt budgetsaldot för 1980/81. Dessa två poster är redan de hälften av vårt s.k. överbud. Ni påstår att det är nästan 2 miljarder. I verkligheten är det nästan 1700 miljoner. 850 miljoner har jag tagit bort med de nu nämnda två posterna, och om jag tar med skogsbeskattningen, företagsbeskattningen, väganslaget och tandvården, där ni räknat fel, försvinner resten också. Kvar står en punkt som man möjligen kan diskutera — vi hade nämligen som ram, när ni avslagit hela vår ekonomisk-politiska strategi, att ha kvar samma budgetsaldo — och det är de 300 miljoner som ni sparade genom att klippa till arbetslösa ungdomar, då ni drog in anslaget till beredskapsarbete för ungdom. Där stoltserar ni med en besparing på 300 miljoner. Ni kallar det för överbud att vi inte ville låta arbetslösa ungdomar drabbas på det sättet. De 300 miljonerna kan räknas som minskade utgifter, under förutsättning att de här ungdomarna icke kommer att kosta något annat i form av socialbidrag Det är inte konstigt att Ingemar Mundebo får totalt kaos i statsfinanserna, när han inte ens kan klara av en sådan här enkel räkning. Skäms! Ingemar Mundebo har ju oerhört liten anledning att stå här och mästra oss. Det finns inte något annat land i västvärlden som har haft en så erbarmlig utveckling för sina statsfinanser, att budgetunderskottet ökat från 3 miljarder tillinemot 60 miljarder på tre fyra år. Det är fantastiskt. Det har som sagt inte hänt i något annat land — möjligen i Sydamerika någonstans. Det finns ingen budgetminister vare sig i Sverige historiskt sett eller någon annanstans i världen som har misslyckats så i sin primära uppgift att hålla reda på statens finanser som Ingemar Mundebo. Jag säger det utan att ha ett dugg emot Ingemar Mundebo personligen. Det är bara ett konstaterande. Då kan han säga att han befinner sig i en ogästvänlig omgivning, bestående av en statsminister som slösar på energiområdet, av en ekonomiminister som är som han är och av allt möjligt annat elände. Men det går inte att skylla ifrån sig. Ingemar Mundebo är budgetminister. Han har ansvaret. Att då stå här och icke ha ett ljud att säga om vad man konkret skall göra utan bara mästra andra är en utmaning. Herr Mundebo borde gå hem och dra täcket över sig och besinna sitt ansvar i stället. För det tredje: Regeringen bär väsentlig skuld till den storkonflikt som utbröt i våras. Det gäller den allmänna inriktningen av politiken och den ekonomiska miljö som därav skapas. Löntagarna tog sitt ansvar och accepterade både 1977 och 1978 låga nominella löneökningar. Regeringen utlovade en rad positiva effekter för samhällsekonomin: låg inflation, balans i våra utrikesaffärer, ökade industriinvesteringar. Intet av detta förverkligades. Återhållsamheten ledde endast till sänkta reallöner. Regeringen förde vidare en fördelningspolitik som ledde till ökade klyftor. Ett exempel: Regeringens orättvisa skatteomläggning medförde att endast de som tjänade 15 000 kr. per månad eller mer, kunde bevara sin köpkraft, trots 8 20 inflation, som vi hade från det avtalen löpte ut till avtalsrörelsens slutskede. Sedan är ju inflationsminister Bohmans senaste notering 13,4 76 på tolvmånadersbasis, och det är betydligt mer än de 8. Men en sådan skattepolitik och en sådan inflationspolitik skapar ett väldigt dåligt utgångsläge för en avtalsrörelse. Regeringens agerande i direkt samband med avtalsrörelsen har också väckt berättigad kritik. Våra förslag i januari till en ekonomisk-politisk strategi, bl.a. med syfte att underlätta avtalsrörelsen, avvisades på varje punkt av regeringen. Däremot försökte man genom en tvångslag tvinga fram ett lönestopp som i praktiken skulle medfört en påtaglig sänkning av reallönerna. Det paket som därefter framlades hade samma inriktning. Genom kravet på ”i stort sett oförändrade villkor” försvårades medlingsarbetet, och regeringen gjorde sig i realiteten till part i förhandlingarna. Medlingsarbetet underlättades självfallet inte av att ekonomiministern gick ut med uttalanden om löntagarnas bristande ansvarskänsla och bristande förståndsgåvor. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i detta. Det är emellertid min fasta övertygelse att det varit möjligt att få ett resultat i avtalsförhandlingarna som varit likvärdigt för löntagarna, bättre för samhällsekonomin och utan storkonflikt. Men till stor del till följd av regeringens missriktade politik och dåliga handlag drabbades vi i onödan av de skador som en sådan storkonflikt oundvikligen för med sig. Nu söker regeringen skylla alla ekonomiska problem på avtalet. Handelsministern lyckades t.o.m. dagarna efter uppgörelsen få det till att bensinprishöjningar som regeringen godkänt, var en följd av avtalet. För att lokalvårdare och sjukvårdsbiträden fick litet högre lön skulle oljeländerna på något mirakulöst sätt säga: Aj aj, nu är vi tvungna att höja priset på olja! — Det är en logik som jag inte begriper. Låt mig då konstatera att bedömningarna från så skilda håll som LO:s ekonomer, TCO:s utredningsavdelning och Svenska Handelsbankens ekonomiska sekretariat visar att avtalet innebär ett oförändrat eller t.o.m. något förbättrat kostnadsläge jämfört med våra konkurrensländer. Sanningen är den att regeringen via avtalsrörelsen sökte uppnå en nedpressning av reallönerna för att kompensera den uppenbara ofullkomligheten i den egna ekonomiska politiken. Det regeringen inte lyckades med — att skapa samhällsekonomisk balans — skulle SAF med hårdhänta metoder klara. När Gösta Bohman påstår att detta avtal innebar en stor olycka för landet, kan man göra två konstateranden. För det första berättade löneminister Johansson i dag för oss att han i förväg underställt Gösta Bohman detta avtal och att Gösta Bohman godkänt det. Han klagar alltså över en olycka som han själv har godkänt i förväg! För det andra är det snarare Gösta Bohman och hans politik som är en olycka för landet och inte avtalet i sig. Detta är ett faktiskt konstaterande med ledning av tillgänglig ekonomisk statistik. När nu ekonomiministern angriper löntagarorganisationerna och socialdemokratin borde han ha insikten att påminna sig ett ord i Dagens Industri. Den tidningens slutsats av avtalsrörelsen var att regeringen inte har rätt att vare sig klaga eller anklaga när den blivit tvingad att brottas med de problem som avtalsrörelsen efterlämnar, den har bara att läsa den gamla syndabekännelsen: min skuld, min skuld, min mycket stora skuld. Herr Bohman, som brukar snitsa till det med latin här i kammaren, kan ju ställa sig framför spegeln om morgnarna och på detta klingande språk säga samma sak: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Resultatet av avtalsrörelsen innebär att fackföreningsrörelsen någorlunda kan värna sina medlemmars reallöner. Mer är det inte. När det likväl på fackligt håll med rätta betraktas som en seger, beror det väsentligen på att fackföreningsrörelsen har känt sig möta ett väldigt borgerligt maktkombinat, där de stora kapitalägargrupperna, den borgerliga regeringen och 80 96 av pressen var nära förbundna i kamp mot fackföreningsrörelsen. I denna avtalsrörelse bekände den borgerliga regeringen, och framför allt regeringsledningen, färg. Den stod på arbetsgivarnas sida. Det för mig till min fjärde punkt av kritik: Regeringen för en förstelnad Under perioden 1973-1976 hade vi ett jämviktsläge i riksdagen. Den socialdemokratiska regeringen inriktade sig medvetet på att söka breda lösningar i riksdagen. Den borgerliga regeringen gör i nästan samma jämviktsläge tvärtom. Den satsar på en hårdhänt blockpolitik och förlitar sig på en enda rösts majoritet i riksdagen. Vi kan se det i riksdagens voteringsprotokoll. 1974-1975 hade vi mycket få blockvoteringar. Denna vår har det varit hundratals, 300 eller 400, med en eller två rösters majoritet. Någon har kallat detta influensamajoritet. Det är fel; de som har influensa kvittas ut. Det är snarare fråga om en sjusovarparlamentarism. Den som försover sig i bänken eller utanför ligger ogill. Så har vi fått åtskilliga fall av lika röstantal. Jag vet inte om den borgerliga majoriteten anser dessa lottningar och återremisser i viktiga frågor vara till gagn för riksdagens anseende. Jag tror det inte. Jag upplever det snarare som ett spektakel. Men ni har ju majoriteten. Vi kan inte hindra er från att fortsätta denna typ av blockpolitik. I varvsfrågan förlorade regeringen. Under något förödmjukande former tvingades folkpartiet och centern av moderaterna att avstå från en uppgörelse i varvsfrågan som var fullt möjlig att uppnå. Centern och folkpartiet har tvingats spela med moderaterna i kommunalskattefrågan, i kommunikationsministerns mygelbetonade verksamhet kring Bromma flygplats, i skolministerns kväsande av folkpartiets ungdomsgaranti och nu senast i justitieministerns stopp för reformarbetet på försäkringsrättens område. Över huvud har regeringen fått en allt klarare högerprägel. Det är ju inte så att det blåser högervindar i landet. De förefaller dess bättre mojna. Däremot tycks högervindar blåsa inom borgerligheten. Därmed tvingas folkpartiet och centern gång på gång skrapa fot för moderaterna. Jag har nämnt varvspolitiken. Ett exempel till: Våren 1979 gick mittenpartierna och moderaterna på skilda linjer i en väsentlig fråga i den ekonomiska politiken i motsvarigheten till dagens debatt. De reservationer som moderaterna då var ensamma om återkommer nu punkt för punkt i den borgerliga regeringens kompletteringsproposition. Där finns den ensidiga inriktningen på besparingar. Där finns angivet även ett preciserat belopp för besparingar. Där finns inriktningen på den sociala sektorn. Herr Fälldin har på sin höjd fått hålla i karbonpapperet. Vi har, fru talman, av de två gångna årens erfarenheter dragit den slutsatsen att den borgerliga regeringen beslutat sig för att till varje pris föra en politik mot arbetarrörelsen och mot socialdemokratin, trots att man har minsta möjliga övervikt i riksdagen och sannolikt ett klart underläge i folkopinionen. De borgerliga partierna har gradvis skärpt blockpolitiken, nogsamt låst alla öppningar och stängt alla kontaktvägar. Det för mig till några tankar om den s.k. svenska modellens grundläggande förutsättningar. Det har skrivits mycket efter storkonflikten om att den svenska modellen nu skulle vara krossad, den modell som innebär ett fredligt framåtskridande utan uppslitande inre strider. Det behöver inte vara så. Ty man förbiser i diskussionen att den s.k. svenska modellen bygger på vissa grundläggande förutsättningar. Den första förutsättningen är en samhällsutveckling i riktning mot utjämning och social rättvisa. Det krävs inte väldiga förändringar på kort tid. Men färdriktningen skall vara alldeles klar. Människorna skall ha någonting att se fram emot. Den andra förutsättningen är en samförståndspolitik som förmår samla breda majoriteter i riksdagen och i folket. Det utesluter inte skarpa ideologiska motsättningar, det utesluter heller inte hård politisk strid, men det förutsätter en strävan att i avgörandets stund nå en så bred förankring som möjligt, även om det innebär att uppge något av den egna ståndpunkten för att ta hänsyn till andra. Ty därigenom kan man uppnå den breda förankringen hos folket. Jag tror det är riktigt att säga att detta varit grundvalen för den folkliga reformpolitik som socialdemokratin i många år burit ansvaret för och som haft sin motsvarighet i parternas förmåga att nå överenskommelser på arbetsmarknaden. Den tredje förutsättningen är att de stora folkrörelserna och inte minst löntagarorganisationerna på ett positivt sätt är med och formar politiken. De kan därigenom medverka i en dialog, deras förslag tas på allvar, de får möjlighet till representation och medverkan på så många områden som möjligt i vårt folkstyre. På denna väg har vi i Sverige kunnat visa det sociala framstegets möjlighet i demokratiska former. Det är detta som kallats den svenska modellen eller folkhemspolitiken. Den borgerliga regimen i Sverige har brutit mot alla de grundläggande förutsättningarna jag nämnt. Den har satsat på ökade klyftor i stället för utjämning. Den har satsat på hårda konfrontationer och blockpolitik i stället för samförstånd. Den har slammat igen kontakterna med löntagarna och motat bort dem från representation i utvecklingsfonder, länsstyrelser, regionala högskolestyrelser etc. Därför är den s.k. svenska modellen i fara. Därför blir det också ett avgörande mål för socialdemokratins politik att återupprätta den svenska modellen. Det förblir naivt att tro att vi kan åstadkomma en lugn och balanserad utveckling i vårt land om klyftorna ökar och makten allt mer koncentreras i händerna på en liten grupp kapitalägare, som är nära lierade med regeringen och den dominerande delen av pressen. Det har varit en oerhörd styrka för vårt land att de stora löntagargrupperna politiskt och fackligt har kunnat påverka samhällsutvecklingen, att de har varit bärare av den sociala omdaningen från ett fattigt klassamhälle till en rik industristat. Det är lika viktigt att de kan påverka den framtida utvecklingen — hur de ekonomiska besvärligheterna skall angripas, hur vi skall komma till rätta med de öppna sår i samhället som utgörs av utslagna människor och barn som far illa, hur vi skall möta teknikens och datorernas löften och hot, hur miljön skall skyddas och förbättras, hur demokratin skall vidgas. Detta handlar inte bara om hur riksdagsmajoriteten i denna kammare ser ut. Det handlar — som vi får erfara gång efter annan — om hur den borgerliga blockpolitiken i blind förstockelse bygger murar mot berättigade och rimliga krav som springer fram ur löntagarnas vardagserfarenheter och ur deras fackliga och politiska arbete. I dag bedrivs i den borgerliga pressen och av borgerliga talesmän i olika sammanhang en kampanj som går ut på att vi socialdemokrater inte inser de svåra ekonomiska problemen och saknar förmåga att ta ansvar. Det är ett märkligt argument för att komma från en regering som inte kunnat presentera en egen politik. Dessutom bär vi självfallet vårt ansvar, det kan var och en se som bemödar sig att läsa våra motioner och reservationer. Vi har emellertid en helt annan uppfattning än de borgerliga om politikens innehåll och inriktning. Vi är klara över att vår industrisektor är för liten och att vi varken kan klara bytesbalansunderskott eller budgetunderskott utan att vi får en industriell expansion. Vi är medvetna om att den nödvändiga exportoch investeringsökningen kommer att lämna mycket litet utrymme för ökad konsumtion — både privat och offentlig. Men vi tror inte att det är möjligt att få till stånd denna investeringsökning utan en offensiv näringspolitik. Vi kan inte förlita oss på att marknadskrafter och vinstökningar skall öka investeringarna så mycket som är nödvändigt. Löntagarna kan inte förmås att avstå från lönehöjningar om man inte får garantier för att det är meningsfullt att göra dessa uppoffringar, om man inte får vara med och bestämma hur pengarna används. Löntagarfonder blir en nödvändighet under 1980-talet om våra ekonomiska problem skall kunna lösas. Vi får inte den tekniska utveckling som behövs, och vi kommer inte att kunna hantera denna utveckling, om den skall komma till stånd helt på kapitalägarnas villkor. Datoriseringen ställer oss inför hisnande perspektiv. Företag, anställda och samhället måste gemensamt gripa sig an de problem den kommer att föra med sig. Vi vet att inflationen måste hållas tillbaka. Vi förnekar inte sambanden mellan löner och priser. Men vi tror inte att den problematiken kan lösas genom en konfrontationspolitik gentemot löntagarorganisationerna. Man når inte framgång när de borgerliga politiska och ekonomiska intressena är så nära samspelta att man t.o.m. byter roller, dvs. när den borgerliga regeringen talar mer om lönekostnader än vad arbetsgivarna gör och arbetsgivarna talar mer om samhällsekonomi än regeringen. Förtroende och samförstånd i centrala frågor måste återupprättas i Sverige. Vi vet att budgetunderskottet måste minskas och att den offentliga sektorns tillväxt behöver dämpas. Men vi har inte moderaternas i grunden negativa inställning till verksamheten inom den offentliga sektorn. En väl utvecklad offentlig service är en styrka och en tillgång för ett modernt samhälle. Det är i hög grad genom verksamheten i stat, kommuner och landsting som solidaritetens och jämlikhetens ideal kan komma till konkret uttryck. Utbildningen, vården och omsorgen om barn och gamla, sjuka och handikappade, insatserna för att skapa en rik och meningsfull fritid för människorna — allt detta kan inte få raseras. Moderaterna talar också gärna om motsatsförhållandet mellan den offentliga sektorn och näringslivet. Vi tror att det är en felsyn. Vi kommer inte att kunna få till stånd den ekonomiska utveckling, den förnyelse av svensk industri, som alla nu anser nödvändig, utan omfattande satsningar på forskning och utveckling, utan ett målmedvetet arbete på att fullfölja ett utbildningsväsen som formar fria och självständiga människor med goda kunskaper. Vårt näringsliv kommer inte att fungera utan väl utvecklade kommunikationer. När regeringen nu talar om att minska budgetunderskottet, är det i första hand des.k. transfereringarna man riktar in sitt intresse mot. Och självfallet kaninte vissa omprövningar där uteslutas, eftersom det är på det området de stora utgifterna finns. Men samtidigt måste vi komma i håg vad detta är för något. Transfereringarna, inkomstöverföringarna till hushåll, kommuner m.fl. har nästan alltid en klar fördelningspolitisk motivering. Det är pensionerna, barnbidragen, bostadsbidragen, räntebidragen, livsmedelssubventionerna, skatteutjämningsbidragen till kommunerna etc. Att minska budgetunderskottet innebär bl.a. att hålla tillbaka konsumtionen i landet. Om man i likhet med regeringen hävdar att minskningen av budgetunderskottet i princip skall åstadkommas enbart genom en neddragning av de offentliga utgifterna så har man också gjort ett mycket klart fördelningspolitiskt ställningstagande. Det innebär att vi skall ha en omfördelning av konsumtionen, en omfördelning till pensionärernas, barnfamiljernas och låginkomsttagarnas nackdel. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att de åtgärder som måste till för att sanera statsfinanserna skall präglas av kraven på en rättvis fördelning av bördorna, av solidariteten med de mest utsatta grupperna i samhället. Detta ställningstagande medför att problemet med det stora budgetunderskottet inte kan angripas enbart med att hålla tillbaka utgifterna. Även inkomsterna måste ökas. Och en första åtgärd på det området måste vara att slopa den orättfärdiga indexregleringen. Kravet på en rättvis fördelning har svårt att vinna anklang hos borgerliga företrädare. Men jag skulle vilja uppmana ledamöterna här i kammaren att ett ögonblick besinna hur olika ändå de världar är som människorna lever i också här i vårt land och som kommer talesätt om ”att vi alla beviljat oss en alltför hög levnadsstandard” att låta så cyniska, när man tänker på låginkomsttagarnas villkor. Det finns människor som har det väl förspänt. De har höga inkomster och en bra slant undanstoppad. De har intressanta och statusfyllda jobb, en och annan dold löneförmån ingår säkert. De bor i rymliga och välutrustade hus med grönområden och trädgårdar och är genom bostadssegregationen garanterade grannar av samma slag. De kan unna sig semestrar i fritidshus och båtar eller semesterresor till intressanta resmål. Deras barn går kanske just nu och ser fram emot en sommar fylld av språkläger, seglingsturer, ridning och allt vad det kan vara. Å andra sidan har vi alla de människor som lever med knappa ekonomiska marginaler. De har år efter år sett sin köpkraft minska. De bor kanske i hyreshus och väntar på nästa stora hyreshöjning. De har inga fritidshus och båtar, och deras ekonomi tillåter inte några påkostade semestrar. Deras barn får kanske tillbringa merparten av sommarlovet med att dra runt på gårdarna mellan hyreshusen. Jag har tecknat de här två världarna i avsiktligt bjärta färger. Och det jag i första hand vill fästa uppmärksamheten på är inte att det fortfarande finns stora klyftor mellan människorna i vårt land utan att det under den borgerliga regeringsperioden så sakta har utvecklats ett helt annat klimat, en helt annan färdriktning när det gäller fördelningsfrågorna. Jag tror att de flesta människor tidigare upplevde en reformvilja från samhällets sida, som siktade till att undan för undan möta de samhällsbrister som främst drabbade de sämre ställda, att utjämna de ekonomiska levnadsvillkoren, och att detta fick ske till priset av att de välbeställda blev strävare behandlade inom t. ex skattepolitiken. Vi har, trots alla dessa ansträngningar, konstaterat att vi har en lång väg att gå innan vi kan säga att samhället är rättvist. De välbeställda finner nu att inflation och skatteavdrag ytterligare ökar deras förmögenheter och ekonomiska välmåga. De fick i januari en skattesänkning på kanske åtskilliga tusen kronor. De får särskilda skattepremier för sitt sparande. De väntar på att aktiebeskattningen såsom utlovats skall bli mildare. De märker hur deras avdragsmöjligheter försvaras av borgerliga politiker. De märker hur de borgerliga år efter år vägrar att medverka till att täppa till hålen i skattesystemet med den lag mot skatteflykt som är färdig sedan länge. De sämre ställda har inget att tjäna på inflationen. De får betala de höjda priserna och se hur det eventuella banksparandet minskar i värde. De får några hundralappar i skattesänkning och har knappast råd att utnyttja avdragssystemet. De får till leda höra att om de inte ytterligare sänker sin levnadsstandard, så driver de landet i ekonomisk ruin. De får höjda hyror, men de eventuella bostadsbidragen minskar i värde. Och nu, när den del av deras levnadsstandard som består av privat köpkraft har sänkts påtagligt, har turen kommit till den del som består av transfereringar och offentlig konsumtion. Deras föräldrars ATP skall minska i värde. Bostadsbidragen har redan urholkats. Barnbidragen har diskuterats. Hyrorna skall pressas upp, inte bara för att kompensera inflationens snabba kostnadshöjningar utan också för att täcka de sänkningar av räntesubventionerna man tydligen planerar. Matpriserna kommer att stiga snabbt, inte bara för att jordbrukarna skall ha mer utan också för att livsmedelssubventionerna av allt att döma skall sänkas. Men vi får inte reda på vad regeringen ytterligare har i kikaren. Visst kommer vi att behöva spara. Men vi socialdemokrater kommer inte att gå med på att ta en hundralapp från den pensionerade metallarbetaren och sedan dela ut en tusenlapp i skattesänkning till höginkomsttagaren. Vi kommer inte att höja hyran med några hundralappar i månaden för att några skall dra av hundra tusenlappar för rena lyxvillor. Vi kommer inte att genomföra kraftiga matprishöjningar för barnfamiljerna för att premiera höginkomsttagarnas sparande och sänka skatten på aktieutdelningar.

Fru talman! Olof Palme är snabb att värdera och betygsätta, och han är inte längre så varsam med orden som han har proklamerat att man bör vara. Jag skall nu inte delta i någon betygsdebatt, för jag är inte särskilt berörd av de värderingar av andras insatser som Olof Palme gör. De flesta vet nog också att jag inte är särskilt mycket för att mästra eller för att hånfullt beskriva olika alternativ, något som Olof Palme anser att andra talare än han själv är, möjligen med undantag av hans partikamrater. Det sättet att debattera stämmer inte riktigt överens med min syn på det politiska livet och på den politiska debatten. Så till sakfrågan: Vi har alldeles för stora budgetunderskott. Vi har också angett att dessa måste steg för steg minskas, och vi har pekat på hur det bör ske. Kritik mot nuläget och mot de senare årens utveckling blir alltid starkare, om man kan jämföra med olika alternativ, med egna alternativa handlingslinjer. Det kan vara fråga om skattehöjningar som skulle ha kunnat ske och om utgiftsminskningar som skulle ha kunnat ske under de här åren. Detsamma gäller om man jämför med andras alternativ, t.ex. med oppositionens. Och låt oss då utgå från en siffra som vi är överens om. Det är nog riktigt att man kan beräkna budgeteffekter av alternativa förslag på olika sätt — vad som träffar det ena eller andra budgetåret. Jag tror att vi kan komma till både lägre och högre resultat, för jag hade inte räknat med några kostnader på alla utvecklingsprogram och handlingsprogram. Det är riktigt att skolbyggnadsbidragen träffar alla kommande budgetår, och därigenom blir det en hög nivå. Men vi utgår alltså från en siffra varom vi är överens, så slipper vi uppta tiden med att resonera om det. Jag syftar på att också socialdemokratins budgetalternativ hade lett till betydande budgetunderskott. Skillnaden skulle nu röra sig om ca 20 miljarder. Om Olof Palme skulle tycka att resultaten av de borgerligas skötsel av statsfinanserna är en tung börda för människor att bära, så är ändå resultaten av socialdemokratins uppenbarligen korrekta skötsel av statsfinanserna också en rätt tung börda att bära.

Det skulle alltså ha inneburit att de sociala avgifterna, som i dag ligger på 35-procentsnivån, skulle ha legat på ca 45 procentenheter i stället. Och vi skall alltså då tro att det hade varit lättare för oss svenskar att ute i världen sälja våra varor, om vi på den svenska produktionen skulle ha lagt en kostnad av denna omfattning! Den här debatten kan ju fortsätta länge, därför att ingen har det slutgiltiga svaret. Men om vi tror på att det är lättare att sälja svenska varor, ifall de blir dyrare, och om vi tror på att inflationen blir lägre, när vi höjer kostnadsnivån i vårt näringsliv, då hade det haft en positiv effekt även för våra statsfinanser. Men jag har svårt att tro det, och vi kan ju också se på vad som har hänt — vi förlorade marknadsandelar när vi tidigare, under 1970-talet, mycket snabbt höjde vår kostnadsnivå.

Det kan jag godkänna som en matematisk summering av framlagda förslag. Jag har då förutsatt dels att samtliga förslag skulle ha bifallits av riksdagen, dels att någon avräkning icke skulle ha skett i löneförhandlingarna. Men jag har som sagt svårt att tro att detta skulle ha lett till en högre tillväxt, en lägre inflation, en lika bra eller bättre sysselsättning och därmed till lägre budgetunderskott under dessa år. Sett mot denna bakgrund är betygsättningen kanske giltig för samtliga i landet verksamma politiska partier. Det elände som under dessa år har drabbat inte bara mig utan hela den svenska nationen har kännetecknats av att det har varit så svårt att sakligt resonera om alternativ när det gällt samhällsekonomin och statsfinanserna. Olof Palme har här en mycket stor uppgift att fullgöra under kommande år, nämligen att medverka till ett mera konstruktivt samhällsarbete. Om jag, fru talman, behöver lägga mig under ett täcke, bör nog även Olof Palme göra det. Jag tror att vi för säkerhets skull bör ha var sitt, men jag är inte säker på vem som behöver det största.

Fru talman! Skillnaden är den att socialdemokratin inte behöver skämmas för sin politik. Men ni har anledning att djupt skämmas för er politik, för vad ni har ställt till med i detta fina land. Det är den enkla skillnaden. Och det är detta som den lilla bilden med täcket illustrerar. Om man vill ha en illustration till begreppet ”smita från ansvar”, skall man lyssna till Ingemar Mundebos senaste replik. Han ägnade den helt åt att kritisera socialdemokratin. Han sade att budgetunderskottet visst hade kunnat vara 25 miljarder mindre, om socialdemokraternas förslag hade genomförts. Men han var inte säker på att det skulle ha haft bättre effekter på ekonomin — vi skulle ha haft samma elände. Det går inte att bevisa, eftersom vi inte har haft ansvaret. Ibland gick det sämre, och ibland gick det bättre, men så länge vi hade ansvaret utvecklades svensk ekonomi och de svenska statsfinanserna på ett i stort sett gott sätt. När vi lämnade regeringen var budgetunderskottet 3,6 miljarder. Det är nu nära 60 miljarder, och enligt er långtidsbudget skall det, utan en enda reform, bli 80 miljarder. När vi då frågar vad ni skall göra åt detta säger ni: Vi skall spara 7 miljarder, och så hånflinar herr Bohman. Men när vi frågar vad det är ni skall spara på säger ni: Det talar vi inte om. Vi har visserligen gjort många beräkningar när det gäller budgetunderskottet, och vi skall diskutera dem sinsemellan, men vi håller det materialet hemligt. Ni får inte reda på någonting, förrän möjligen i höst, då vi på några veckor skall driva igenom förslagen i riksdagen. Då skall pensionärer, barnfamiljer, låginkomsttagare och hyresgäster utsättas för regeringens svångrem. Svångremmen drabbar ju aldrig höginkomsttagarna. De grupper som kommer att drabbas får dock inte chansen att nu titta in i era hemliga papper. Därför har ni anledning att skämmas — ett mycket enkelt, gammalt, fint svenskt ord — för vad ni har ställt till med, denna fullkomligt gigantiska rasering av de svenska statsfinanserna. Det har ni burit ansvaret för. Ni kan aldrig försöka lasta över ansvaret på oppositionen. Ni kan kritisera oppositionen — visst kan ni göra det. Men ni försöker ju skjuta ifrån er ansvaret. Fast det var ju ni som begärde att få regeringsansvaret. Det var de lyckligaste dagarna i era liv när ni fick tåga in i kanslihuset. Ni skulle visa hur man skulle sköta landet. Och då får ni också ta ansvar för den rasering av statsfinanserna som ni har ställt till med. Det är den första anledningen, och det är ingenting att skämta med. Den andra anledningen är att när ni nu bringat det hela därhän och säger att det nu gäller att spara, så har ni inte ens kraften och förmågan att tala om hur det skall ske. Ullsten tillfrågades: Hur länge kan ni ha ett så här stort budgetunderskott? Inte en enda dag till, sade han. Nu har det gått en dag sedan dess! Och vi ser ännu inte ett förslag på riksdagens bord, utan ni håller fortfarande era listor hemliga. Möjligen skail det komma förslag i höst som kan träda i kraft nästa år och som är inriktade i huvudsak på dem som har mindre inkomster. Det är därför jag säger att det är en regering som saknar ansvar. Och det är därför jag tillråder det här täcket. Jag tror att ni behöver ett betydligt större täcke, för ni borde rymmas där allihop.

Fru talman! Det är på något sätt slående hur isolerade från omvärlden vi är när vi här i Sveriges riksdag diskuterar samhällsekonomiska problem i detta ”usla, eländiga och utarmade land” som kommunisterna tycks leva i — enligt vad Lars Werner nyss sade. Det påfallande och väl dokumenterade intresse som vi i andra sammanhang brukar ägna omvärlden — inte minst tredje världen — lyser med sin frånvaro då rent ekonomiska problem ventileras. Då tycks vi kunna handla och debattera helt oberoende av skeendet utanför våra gränser. I dag för en vecka sedan återvände jag från OECD:s ministermöte i Paris. Med mig hem hade jag OECD:s Sverigerapport, som offentliggjordes i måndags. Efter att ha lyssnat till dagens ekonomisk-politiska debatt frågar jag mig: Lever vi här i Sverige i en helt annan ekonomisk verklighet än den som diskuteras av ekonomer och politiker från i stort sett hela vår omvärld? Den bild av det internationella ekonomiska läget och av de olika ländernas problem som tecknades på ministerrådsmötet överensstämde med den svenska regeringens bedömning. Det förelåg full samstämmighet bland alla närvarande regeringsföreträdare — såväl socialdemokratiska som borgerliga. Jag frågar mig därför: Hur kan det komma sig att jag i så hög grad kan komma överens med danska, norska, tyska och österrikiska ekonomioch finansministrar med socialdemokratisk partitillhörighet när detta är så svårt när jag möter deras svenska partikamrater? Hur kommer det sig att den objektiva ekonomiska sakkunskapen i OECD och Valutafonden, liksom också ekonomer av facket här hemma, skriver ut så helt annorlunda recept mot våra ekonomiska problem än vad socialdemokraterna gör? Låt mig i korthet anknyta till OECD:s Sverigerapport. Den stämmer i allt väsentligt överens med den analys som den svenska regeringen redovisat i sina finansplaner i januari och april i år. Den stämmer också med den skildring av vad som hände efter den kris socialdemokraterna ställde till med 1976. Den ger fortfarande överbetyg åt den första trepartiregeringens saneringspolitik. Den har ingenting gemensamt med socialdemokraternas vrångbild av vad som verkligen hände. Låt mig, efter allt prat om den borgerliga regeringens vanstyre, visa bara en enda OECD-bild av Sveriges industriproduktion under 1970-talet.

Den övre linjen visar utvecklingen för de små OECD-länderna, utom Sverige. De ligger alltså i täten. Mellanlinjen visar utvecklingen för de sju stora OECD-länderna, och den undre, streckade, linjen visar den svenska utvecklingen. Vi har alltså varit sämst under hela 1970-talet. Den linjen visar också konsekvensen av den socialdemokratiska överbryggningspolitiken — 1976 års kris, då den svenska kurvan vände drastiskt nedåt. Man ser nedförsbacken, men man ser också hur den politik trepartiregeringen förde ledde den svenska produktionen upp igen. Det är den akuta krisen jag talar om, inte de långsiktiga problem vi nu har att tackla. Olof Palme sade för en stund sedan: Vi har ingen anledning att skämmas för vår politik. Jag tycker att den som ser på denna bild borde skämmas över vad man åstadkommit, om inte toleransgränsen för skamkänslorna är mycket vid. Nu är emellertid en viktig uppgift för de närmaste åren — det stryker OECD-rapporten starkt under — att minska vårt stora bytesbalansunderskott. För att åstadkomma detta bör enligt OECD tre faktorer särskilt beaktas: För det första måste vi åstadkomma en snabb expansion av den industriella kapaciteten. Med hänsyn till den offentliga sektorns storlek — i förhållande till BNP den största inom hela OECD-området — bör, säger OECD, en fortsatt snabb ökning av den offentliga sysselsättningen inte komma till stånd, inte minst med hänsyn till högre skatters negativa inverkan på incitamenten till arbete. En fortlöpande reduktion av den statliga budgetens underskott och relativa storlek skulle underlätta tillväxten inom företagssek torn. Behovet av neddragning gäller särskilt i fråga om den kommunala verksamheten. För det andra måste vår internationella konkurrensförmåga stärkas. Den omorientering av industrioch arbetsmarknadspolitiken som förespråkades i årets budget måste, säger OECD, fullföljas. Framför allt måste rörligheten på arbetsmarknaden öka. För det tredje måste förbättringen av bytesbalansen vara beroende av energipolitiken. Sparåtgärder och ökad inhemsk energiproduktion erfordras. Det jag i korthet redovisat här är alltså utomstående betraktares omdöme om de frågor vi kommer att fortsätta att diskutera i dag. Vi har, herr talman, bakom oss en omfattande arbetsmarknadskonflikt — den största i vår historia mätt i antalet berörda personer. Också internationellt sett var det en stor konflikt. Den observerades och debatterades i vår omvärld. Mycket har sagts här hemma, i dag inte minst, och torde komma att sägas om konflikten och dess orsaker. Jag tänker inte betygsätta den, än mindre, i motsats till Olof Palme, moralisera. I det system som skapats för att uppnå avtal på deri svenska arbetsmarknaden ingår otvivelaktigt konfliktvapnet i den arsenal som står parterna till buds. Om vapnet någon gång kommer till användning är det inte fråga om någon förnuftets triumf, i synnerhet inte i den omfattning konflikten den här gången fick. Men det är inte heller fråga om något haveri för den svenska modellen, som man från olika håll i dystra ordalag har gjort gällande. Naturligtvis ger oss den här konflikten anledning att var och en på sitt håll fundera över de vunna erfarenheterna och över de slutsatser som bör dras för framtiden. Den svenska modellen är ingalunda något statiskt och en gång för all framtid givet. Konflikten gällde ytterst hur knappa resurser skall fördelas mellan olika ändamål i vår samhällsekonomi. Olof Palme gav i sin skildring av konflikten uttryck för sin förunderliga förmåga att blunda för verkligheten, den verklighet som alla vackra ord och all retorik till trots ändå till sist bestämmer hur det skall gå. På samma sätt frammanades i storkonfliktens retorik den klassiska fördelningsstriden mellan arbete och kapital. Vi hörde ju nyss Lars Werners anförande. Det är kring den fördelningsstriden, mellan arbete och kapital, som organisationerna på den svenska arbetsmarknaden byggts upp en gång, och den har också satt sin prägel på det politiska partisystem som ännu i denna dag bär upp vårt politiska liv. I själva verket har emellertid den traditionella motsättningen mellan arbete och kapital fått allt mindre betydelse för fördelningsproblemen i vårt Sverige. De stora löntagargruppernas möjligheter att öka sin köpkraft och förbättra sin standard på kapitalägarnas bekostnad är numera i stort sett obefintlig. Utdelningen på i näringslivet placerat riskvilligt kapital spelar en helt underordnad roll för det svenska folkhushållets samlade köpkraft. Det är fråga om mindre än 196 av lönesumman. Driftöverskotten inom näringslivet har trendmässigt sjunkit under en lång följd av år. Vi har ett skattesystem som via dubbelbeskattningen på utdelningsinkomster skattar bort 80 å 9096 därav. Och vi har dessutom ett växande offentligt kapitalägande. Fördelningskonflikten står i dag i stället mellan konsumtion och kapitalbildning i vid mening och inom konsumtionssektorn mellan privat och offentlig konsumtion. Självfallet kan i vissa lägen traditionella konflikter mellan arbete och kapital uppkomma. Men det grundläggande problemet i dag är att det samhällsekonomiska utrymmet blivit alltför litet för både arbete och kapital. Såvitt jag har kunnat finna råder faktiskt i grund och botten total enighet om detta i såväl den ekonomiska som den politiska debatten. Vi har under 1970-talet sett en utveckling där en minskande del av produktionsresultatet i Sverige har avsatts till kapitalbildning—i jämförelse med 1960-talet i stort sett en tjugofemtedel. Kapitalbildningen under 1960-talet var alltså 25 gånger så stor som under 1970-talet. Industriinvesteringarna har gått tillbaka, så att vi i dag i realiteten har en alltför liten industriell produktionsapparat i förhållande till den konsumtion som vi tillåter oss. Det sade, som ni hörde, flera socialdemokrater här i dag. Och vi har vårt stora bytesbalansunderskott, som representerar en negativ kapitalbildning. Under avtalsrörelsen hävdades från LO:s sida att de aktivt yrkesarbetande fått bära en alltför stor del av bördan för den nödvändiga anpassningen av vår samhällsekonomi. I grund och botten är jag benägen att instämma i detta. Jag har gjort det, som kammarens ledamöter borde ha observerat, flera gånger, men jag har fått föra den debatten helt ensam. Jag har aldrig hört Olof Palme eller Gunnar Nilsson delta i den debatten, när jag har satt den offentliga konsumtionen mot löntagarnas möjligheter att förbättra sin standard. Men i det resonemang som nu förs från LO:s sida fattas viktiga led. Om någon del av vår ekonomi fått bära en alltför stor börda, måste någon annan ha fått bära en alltför liten börda. Och det kan ju rimligtvis inte ha varit kapitalbildningen. Vi är ju överens om att den är för liten. Den nya fördelningskonflikt som vi ställts inför har i stället — något förenklat — blivit en strid mellan å ena sidan arbetets, alltså löntagarnas, och kapitalets krav samt å andra sidan den växande offentliga sektorns anspråk. Den konflikten kan vi inte komma ifrån. Den vilar på verklighetens mycket bestämda grund, hur mycket vi än pratar. Om någon del av vår samhällsekonomi fått bära en alltför liten del av bördan, har det således varit den offentliga sektorn. Detta är, menar jag, ren matematik — eller, om man så vill, ren logik. Genom ekonomisk tillväxt skapar vi resurser som olika sektorer i vårt samhälle har att konkurrera om. Vi behöver investera i näringslivet, i bostäder och inom den offentliga sektorn. Vi behöver medel för vår u-hjälp och för andra resursöverföringar till utlandet även vid mycket blygsamma bytesbalansmål. Vi har att beakta de krav på reala resurser som den offentliga sektorn ställer. Tar vi hänsyn till alla dessa olika anspråk, finner vi att utrymmet för ökad privat konsumtion blir utomordentligt begränsat. När vi dessutom vet att en stor del av konsumtionsutrymmet redan är intecknat genom tidigare beslutade reformer till förmån för grupper som barnfamiljer och pensionärer, då tvingas vi tyvärr konstatera att det som återstår för reala löneförbättringar efter skatt — jag talar inte om nominella utan om reala löneförbättringar efter skatt — för den genomsnittliga inkomsttagaren i produktionen inte bara är obefintligt, utan negativt. Om man inte vill godta denna — rent matematiska — fördelning av våra tillgångar, då återstår ingenting annat än att justera den ekvation som ledde fram till detta enligt många oacceptabla fördelningsresultat. Vad finner vi då? Jo, för det första att vi inte kan ge avkall på kravet på en rimlig kapitalbildning. Det skulle hota vår framtida välfärdsutveckling och vår sysselsättning. Vi kan för det andra inte ge avkall på kraven på att återställa balansen i förhållande till omvärlden. Det vore att göra dagens problem ännu mer svårlösta och att överlåta en alltför stor börda på nästa generation. Dessutom vet vi inte hur länge andra länder är villiga att låna ut miljardbelopp till Sverige. Det enda som då återstår är att begränsa den offentliga konsumtionstillväxten. Hur mycket vackert det än pratas här, är det det enda som återstår. Därmed ökar utrymmet för privat konsumtion. Och drar vi ned ökningstakten i transfereringarna till hushållssektorn, kan vi öka den andel av konsumtionsutrymmet som står till de yrkesaktivas förfogande — för löneförbättringar eller mindre löneförsämringar, allt i reala termer. De fördelningsproblem jag här, som så många gånger tidigare i kammaren, har påvisat fanns med redan i diskussionerna om 1975 års långtidsutredning. Det var ännu påtagligare i 1978 års långtidsutredning. Nu har det konkret och påtagligt också belysts i årets avtalsrörelse. Och dessutom har de skärpts till följd av det senaste årets oljeprisökningar. Denna för Sverige nya fördelningskonflikt kommer med all säkerhet att bli ännu svårare under 1980-talet. Under de kommande åren kan vi knappast räkna med en nämnvärt högre ekonomisk tillväxt än 2,5 å 3 96 per år. Skulle de offentliga utgifterna fortsätta att stiga i samma takt som i dag blir den oundvikliga följden reallönesänkningar år efter år, om vi skall bereda plats för de helt nödvändiga investeringarna och inte öka vår redan förut alltför stora utlandsupplåning. Om de fackliga organisationerna genom årets storkonflikt givit klart besked på någon punkt, så är det just att de inte är beredda att godta sänkta reallöner. Allt vackert tal om att ökade offentliga insatser är ett uttryck för välfärdsförbättringar för löntagarna blev vid förhandlingsoch medlarborden förvandlat till nulliteter. Reallönen sattes i första rummet. Om vi politiker anser oss böra göra samma prioritering, då måste slutsatsen bli att övriga delar av samhällsekonomin måste begränsas, så att reallön och privat konsumtion får behålla sin del av kakan. Jag kan förstå löntagarnas prioritering. Jag kan förstå att de yrkesverksamma finner det orättvist och orimligt att — trots ökad produktion och förbättrad produktivitet — inte få någon del av resultatet av sitt ökade arbete. I 1976 års reviderade finansplan förklarade sig dåvarande finansministern dela denna uppfattning. Han avvisade då mycket bestämt en politik som skulle leda till att den aktiva befolkningen under en hel femårsperiod — det här är ett citat — skulle få en i det närmaste oförändrad real inkomststandard — samtidigt som det totala resursutrymmet växte med 3 26 om året. Jag anslöt mig faktiskt till Gunnar Strängs uppfattning den gången. Jag vet inte om han minns det. Jag kan förstå hans uppfattning även i dag. Men nu har fördelningskonflikten fördjupats. Genom oljeprishöjningarna har den del av vår ekonomiska tillväxt som vi förfogar över för egen del blivit mindre. Kraven på offentlig utgiftsåterhållsamhet har därmed skärpts. Men samtidigt har anspråken på våra medborgare ökat — med andra ord: tvånget att genom ökade arbetsprestationer kompensera samhällsekonomin för höjda oljeräkningar. Sådana räkningar kan nämligen inte betalas genom höjda löner. Då förvärras läget. Herr talman! Mot bakgrunden av sådana här realiteter — det är faktiskt fråga om realiteter — framstår den socialdemokratiska oppositionens handlande såsom minst sagt beklämmande, för att inte göra mig skyldig till samma överord som Olof Palme. Socialdemokraterna ägnar sig åt en demagogisk låtsaslek. De riktar en stormeld av anklagelser mot regeringen för att vilja försämra för löntagarna och undergräva deras reallöner. Orden från 1 maj ringer väl fortfarande i öronen på många av oss. Men socialdemokraterna motsätter sig samtidigt varje åtgärd som skulle kunna förändra bilden och förbättra utrymmet för den reella löneutvecklingen. Vid behandlingen av årets budgetförslag har socialdemokraterna på punkt efter punkt krävt högre utgifter i stället för lägre. Symtomatiskt är att detta inte gäller försvaret i denna väldigt oroliga tid. Först kommunerna. Regeringen föreslog och riksdagen beslöt att andra steget i reformeringen av den kommunala skatteutjämningen skulle delas upp på två år. Syftet var att dämpa den alltför snabba kommunala konsumtionsökningen och öka konsumtionsutrymmet för de enskilda människorna. Socialdemokraterna sade nej. Och sedan varvspolitiken. Till följd av socialdemokraternas handlande kommer miljardbelopp att behöva satsas på en varvslösning, som i stort sett alla sakliga bedömare finner felaktig och som kommer att leda till inte bara högre statsutgifter utan också risk för utslagning av en lång rad mindre och medelstora varv samt ökade svårigheter för Svenska Varv AB. Socialdemokraterna har bjudit över på arbetsmarknadspolitikens område. De har bjudit över på bostadspolitikens område. De har bjudit över på skolpolitikens område. De har bjudit över på socialpolitikens område. Detta slags politik går inte ihop. Den håller inte. Den blir inte mindre hållningslös av att utövas av det parti som i regeringsställning en gång var världsmästare i att mästra andra för förmenta överbud. Denna politiska låtsaslek förbättras sannerligen inte av att kryddas med skatteutspel och hugskott av skilda slag. Efter att i regeringsställning år efter år efter år ha försvarat sin egen dåliga skattepolitik söker socialdemokraterna nu i opposition uppträda såsom något slags skattereformatörer mot samma politik. I sin motion återkommer de till sitt nedkritiserade förslag om en produktionsfaktorsskatt fr.o.m. 1981 och till kravet på att upphäva ”den borgerliga indexregleringen”, som det heter. Däremot tycks de plötsligt ha tappat bort det skatteförslag som de hämtade från Norge och med stora åthävor slog upp i sin partimotion så sent som i januari i år. Jag kan förstå dem. När norrmännen själva sopar förslaget under mattan, kan knappast de svenska socialdemokraterna fortsätta att hävda motionsförslagets förträfflighet. Låt mig, herr talman, beträffande alla dessa skattehöjningsförslag bara konstatera att man visserligen rent teoretiskt på detta sätt självfallet kan skapa statsfinansiella möjligheter för fortsatt expansion av den offentliga sektorn men att skatter har den ofrånkomliga egenskapen att de måste bäras av inkomsttagarnas flertal. Om en produktionsfaktorsskatt inte skall leda till att man försvagar det svenska näringslivets internationella konkurrensförmåga ännu mer — och det säger sig ju socialdemokraterna inte vilja — förutsätter den att löneökningarna i motsvarande mån dras ner. Men det var ju de reala löneökningarna som socialdemokraterna sade sig vilja slå vakt om. Hur årets avtalsuppgörelse skulle ha kunnat underlättas, om utrymmet varit t.ex. två procentenheter mindre, återstår att visa. Genom att slopa indexregleringen av den statliga inkomstskatteskalan säger sig socialdemokraterna kunna tillföra statskassan ytterligare 7 miljarder kronor. Det är alltså i realiteten fråga om en motsvarande skatteskärpning, en skattehöjning med 7 miljarder kronor. Hushållens inkomster efter skatt skulle minska med det beloppet. Att genom höjda skatter tillförsäkra inkomsttagarna höjda realinkomster är ett praktexempel på försök att lyfta sig själv i håret. Att över huvud taget söka komma till rätta med dagens svenska balansproblem genom höjda skatter är dömt att misslyckas. Att försöka skapa intryck av att det finns möjligheter att genomföra skatteskärpningar som normalinkomsttagaren i stort sett inte behöver känna av — att det skulle räcka med att minska avdragsmöjligheterna, klämma åt nolltaxerare, öka skattekontrollen, införa produktionsfaktorsskatter eller genomföra arbetsgivaravgiftshöjningar — är att grovt missleda folk om vad våra problem verkligen rör. Det finns förvisso all anledning att fortsätta att se över vårt skattesystem och hur det fungerar. Men några dolda, oupptäckta skattekällor, ur vilka ymniga penningflöden kan utvinnas, finns inte. Det sade Gunnar Sträng på sin tid. Det var sant då, och den sanningen består fortfarande. Regeringen har i årets finansplan och reviderade finansplan redovisat hur den ekonomisk-politiska strategi måste se ut som på sikt skall leda till att balansbristerna i vår ekonomi rättas till och den ekonomiska utvecklingen återförs till jämviktens smala väg. Målet är att vi skall ”arbeta oss ur krisen”, inte tvingas till en hård åtstramningspolitik som ofrånkomligen leder till en svagare ekonomisk tillväxt, ökad arbetslöshet och betydande välfärdsförluster. En förutsättning härför är att vår kostnadsutveckling hålls inom mycket snäva gränser. Det svenska näringslivets internationella konkurrensförmåga måste försvaras och ytterligare stärkas undan för undan. Detta är särskilt angeläget inför den nedgång i den internationella konjunkturen som nu är på väg och troligen infinner sig redan i höst. Denna strategi förordas — som jag redan har sagt — i OECD:s Sverigerapport. Det avtal som träffades efter den reviderade finansplanens offentliggörande innebär en löneökning och en arbetskraftskostnadsökning som ligger klart över här angivna förutsättningar. Jag har inte sagt att avtalet var en ”riksolycka”. Men jag har betraktat det som min skyldighet som ekonomiminister att påvisa avtalets konsekvenser och risker, inte bara för vår ekonomi utan också för de enskilda arbetstagarna. Olof Palme rådde mig att ställa mig framför spegeln och erkänna min skuld till vad som inträffat i den svenska ekonomin — mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa eller vad det var han sade. Jag förstår inte varför jag just skulle stå framför spegeln. Möjligen skulle det vara en tröst för mig, eller tvärtom — jag vet inte alltid vad Olof Palme egentligen tänker. När man lyssnar på Olof Palmes vid varje sådan här debatt upprepade envetna hackande, tragglande och malande om min person, får man lust att med Cicero, tror jag det var, fråga: Hur länge skall vårt tålamod prövas? Eller för att gå över till Olof Palmes eget latin: Quousque tandem abutere, Olof Palme, patientia nostra? Hur länge skall du, Olof Palme, missbruka vårt tålamod? Som finansutskottet gjort, måste man nu efter det avtal som slutits justera ner siffrorna i den reviderade finansplanens försörjningsbalans. Prognosen för den privata konsumtionen måste räknas upp med omkring 1,8 miljarder kronor, importen med ca 1 procentenhet och exporten räknas ned med ungefär 0,5 procentenheter. Importen ökar och exporten minskar alltså med tillsammans uppemot 2 miljarder kronor. Att det inte är tillfredsställande borde t.o.m. Olof Palme kosta på sig att erkänna. Det är icke tillfredsställande för vår samhällsekonomi, vad man än må tycka om avtalet i övrigt. Allt tal om att löntagarna nu skulle ha tillförsäkrat sig bibehållna reallöner som kapitalägarna har fått släppa till, blir i detta realiteternas perspektiv som jag har försökt skildra bara tomt prat. Vi ökar vår konsumtion, men till priset av att vår gemensamma skuldbörda i förhållande till utlandet stiger. Och den är hög nog redan förut. I år lånar vi ca 2 500 kr. per varje svensk. Om någon seger vunnits i arbetsmarknadskonflikten, var det en pyrrhusseger. Våra utlandsskulder måste vi förr eller senare betala tillbaka med ränta. Och det kan vi bara göra genom att framdeles dra ner vår konsumtion och öka vår produktion. De svenska arbetskraftskostnaderna ökar nu vid ett optimistiskt antagande om vår produktivitetsutveckling troligen något snabbare än i vår omvärld. Man kan diskutera dessa siffror och säga något snabbare eller något långsammare, men det är fråga om utomordentligt osäkra siffror, och det är besvärligt att göra bestämda uttalanden. De kommer i alla fall att ligga omkring nolläget, den saken är klar. Men det hjälper inte. Det avgörande är att den förbättring av vårt relativa kostnadsläge som vi så innerligt väl behöver och som är ett villkor för att på sikt komma till rätta med underskottet i vår bytesbalans, inte uppnås. Efterfrågan här hemma kommer att ligga på en högre nivå än i vår omvärld, och det är också ägnat att försvaga vår exportförmåga och kan medföra negativa konsekvenser även i andra avseenden. Vi fortsätter alltså att leva över våra tillgångar. Behovet av utlandsupplåning ökar i stället för att minska. Detta ställer ytterligare krav på de samlade åtgärder regeringen kommer att redovisa om några månader. Kraven på återhållsamhet i fråga om den offentliga utgiftsexpansionen blir än mer tvingande. Låt mig emellertid — och detta är kanske särskilt angeläget när man lyssnat till Olof Palme — betona något som inte borde behöva gas, för det är för mig så självklart och borde vara så självklart för alla utom möjligen Lars Werners kommunister. Det är att kraven på olika besparingsinsatser självfallet inte dikteras av någon negativ syn på det slags tjänster som produceras inom den offentliga sektorn eller av någon underskattning av de människor som arbetar där. De arbetsinsatser som görs på sjukvårdens område, inom långtidsvården, på skolans eller den högre utbildningens område, inom forskningen, i fråga om barntillsyn, försvar, ordningsmakt osv. ingår i det moderna välfärdssamhällets självklara struktur. Vad det är fråga om är ju att skapa fortsatta ekonomiska förutsättningar för en effektivt arbetande samhällssektor. Den resursöverföring från övriga sektorer till den offentliga sektorn som skett främst under 1970-talet har skapat spänningar och konflikter om hur vårt tillgängliga utrymme skall fördelas. De konflikterna och spänningarna är vi nu tvingade att lösa upp. Vi måste helt enkelt åstadkomma den produktion som är ett villkor för att givna åtaganden gentemot vårt lands pensionärer inte skall bli tomma ord, som gör det möjligt att finansiera den offentliga verksamheten också i framtiden och som garanterar ett bevarat, inte raserat välfärdssamhälle. Den inriktning av budgetpolitiken som redovisas i den reviderade finansplanen och det reviderade budgetförslaget är betingad av dessa krav. Den förutsätter att det statliga budgetunderskottet inför det budgetarbete som snart tar sin början måste reduceras med i runt tal 7 miljarder kronor i förhållande till kalkylerna i långtidsbudgeten. Detta måste väsentligen åstadkommas genom nedskärningar på utgiftssidan. Jag skall inte ägna många ord åt den kritik som riktats mot regeringen för att den inte redan nu framlagt ett fixt och färdigt förslag. Socialdemokraterna har ju t.o.m. hotat med misstroendevotum, om inte besparingsplanerna omedelbart redovisas. Men sådana hot har vi vid det här laget fått vänja oss vid. Och som vanligt är det fråga om tomt prat. inte om handling. Bortsett från att det är en svår, grannlaga och också tidskrävande uppgift att sammanställa ett så här omfattande besparingsprogram — det tror jag att t.o.m. våra motståndare kan kosta på sig att erkänna — är anledningen till att förslagen kommer att redovisas först i höst kort och gott att det svenska folket har rätt att få programmet presenterat i ett sammanhang och insatt i ett samlat skattepolitiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. På det sättet måste vi politiker bedöma nu nödvändiga besparingsinsatser. Och i det perspektivet måste också medborgarna få se dem. Jag tycker personligen att detta är så självklart att vi borde ha sluppit de lamentationer från oppositionens sida som vi har fått höra under den senaste månaden. Herr talman! Jag har inte nämnt ordet inflation så många gånger som jag borde ha gjort. Men för mig är det närmast en självklarhet att inflationens hydra döljer sig bakom de samhällsekonomiska balansproblem jag här ägnat mig åt. Inflation är bl.a. en följd av att leva över sina tillgångar, att tillåta en större efterfrågan än man kan tillgodose. Så är det i vårt land. Så är det i den värld där inflationsbekämpning framstår som det grundläggande målet för den ekomomiska politiken. Att genom högre löner söka kompensation för den inflation höjda oljepriser skapar, gör självfallet inflationen ännu värre. Detta belyser det nyligen träffade avtalet. En snabb inflation drabbar de svaga i samhället. Riskerna för uppkomsten av ”spekulationsekonomier” av olika slag ökar. Den leder till allvarliga störningar inom produktionen. Den försvagar vår internationella konkurrenskraft. Våra möjligheter att exportera försämras, och vår import av de billigare utländska produkterna ökar. Bytesbalansbristen skärps ytterligare. Det kommer att ta tid att arbeta oss ur dessa balansproblem. De har steg för steg byggts in i den svenska ekonomin under 1960 och 1970-talen och kommer att kräva flera år för sin lösning. Den OECD-bild som bara gällde industriproduktionen som jag visade när herr Palme tydligen befann sig utanför kammaren bekräftar detta. Men vi kan inte undfly dessa problem. Det är vår generations skyldighet att säkra den trygghet och välfärd vi byggt upp under den tid vårt land utvecklats från fattigt jordbrukarsamhälle till en av världens rikaste industrinationer. Det är vi faktiskt fortfarande, trots att man inte får den känslan när man lyssnar till Lars Werner. Vi kommer att ställas inför problem som vi varit förskonade från under efterkrigstiden. Det är nu en livsnödvändighet för hela vår nation att utrymmet för industrins investeringar blir tillräckligt. Arbete och sparande måste bli 1980-talets nyckelbegrepp, om vi vill trygga och utveckla både vår gemensamma och vår privata standard i framtiden. Den nya fördelningskonflikt som jag här talat om måste få sin lösning. Och lösningen ligger i att i ökad utsträckning låta medborgarna själva prioritera mellan offentlig och privat konsumtion. Om politikerna som envetna försvarare av den offentliga sektorn hamnar i motsatsställning till den enskilde medborgaren, urholkas på sikt samhällssolidariteten och människors ansvarskänsla. Skyddet för de svaga i samhället blir då bara politikernas angelägenhet — inte medmänniskornas. Resultatet kan bli skärpta sociala konflikter, en sämre ekonomisk utveckling och försämrad välfärd. I vårt gemensamma arbete för att sanera vårt lands ekonomi måste medborgarna vara och känna sig delaktiga. Ekonomin måste saneras i samverkan med medborgarna, inte mot dem. Klasskampen måste förvisas till historiens papperskorg. Att bygga politik på motsättningar i samhället lägger ingen fast grund för åtgärder som kräver ökade arbetsinsatser och ökat En lika dålig väg som klasskampens är strävanden efter utvidgad politisering och centralisering av vårt samhälle. Det är inte genom diktat uppifrån vi kan frigöra de välståndsbildande krafter som ligger i varje människas initiativförmåga och vilja att ta ansvar. Det är inte i det centraliserade och starkt politiserade samhället som den på frivillig samverkan byggda samhällssolidaritet växer fram som jag menar är ett villkor för ett framstegsvänligt samhälle. I det samhälle där ansvaret frånhänds den enskilde och dennes skaparförmåga hämmas, där undermineras också samhällssolidariteten. Jag tycker mig se många exempel på detta i dagens Sverige. Den undermineras därför att samhällets angelägenheter då i första hand blir en affär för politiker och inte främst för de enskilda människorna. Vi kommer att behöva medborgarnas solidaritet under den saneringsprocess som nu ligger framför oss. Vi behöver deras ansvarsmedvetande, och då måste vi också vara beredda att vädja till deras förnuft och ge dem frihet att utnyttja sina förutsättningar. Jag tycker, herr talman, att det är väldigt beklagligt att socialdemokraterna fortfarande tycks vilja välja klasskampens, politiseringens och centraliseringens enkelriktade väg. De kritiserar — jag lyssnade nyss på herr Palme — vad de kallar blockpolitik, samtidigt som de i riksdagen i fråga efter fråga cementerar samma blocktänkande. Men Olof Palme berömde nyss sitt parti för samförståndsvilja. Han talade om den folkliga reformpolitiken, och han menade att det var de nuvarande regeringspartierna som bar skulden till blockpolitiken. Olof Palme glömmer väldigt fort, ofta alltför fort. Sanningen är ju den att när socialdemokraterna hade majoritet tillsammans med vpk, då var intresset för samförstånd över blockgränserna utomordentligt litet. Att man under jämviktsriksdagen tvingades ändra den här inställningen var närmast att känneteckna som en omvändelse av tvång. Socialdemokraterna valde, när de icke-socialistiska partierna var i minoritet, att i mycket viktiga frågor för landets säkerhet och ekonomi söka stöd hos det lilla extrema kommunistpartiet framför att söka den folkliga förankring som han nu talar om. Låt mig påminna om försvarsbeslutet 1972 och genomtrumfandet av den allmänna arbetsgivaravgiften. Och att hellre söka stöd hos kommunisterna än att samarbeta med representanterna för den icke-socialistiska halvan av väljarkåren är inte ett tecken på ärlig samförståndsvilja. Och det har sannerligen inte blivit bättre i opposition — tyvärr har det inte det. Svenska folket är nämligen — enligt min bestämda övertygelse — inte delat i två klart åtskilda läger. Vi utkämpar inget rosornas krig i de svenska villaområdena, på arbetsplatserna eller ute i våra förvaltningar. Den värdegemenskap som vi varit stolta över i vårt land och som skapat de politiska förutsättningarna för samförståndspolitik har hotats av vissa radikala strömningar inom det socialdemokratiska partiet. Men den här samförståndskänslan är — det är min övertygelse — fortfarande levande ute bland våra medborgare. Tron på det öppna samhället, marknadshushållningen, det enskilda ansvarstagandet och det gemensamma ansvaret för de mest utsatta, allt detta finns kvar. Där ute frodas ingen blockpolitik. Blockpolitik är ett begrepp för ett fåtal politiker. Jag menar att värdegemenskapen över de här konstlade blockgränserna utgör ett styrkebälte för hela vårt samhälle. Den är den fasta grund som politiker i alla läger borde och måste bygga på, om vi skall förmå lösa 1980-talets problem. Men om den ena halvans representanter i de politiska församlingarna föredrar att blåsa i stridstrumpeterna så fort de anar en ny SIFO-tiondel bakom murarna, då kommer vi att få leva med blockpolitiken som ett parlamentariskt faktum — inte sakligt motiverat, utan av vissa bedömt som partitaktiskt fördelaktigt. Men på sikt kommer detta inte att gagna taktikerna, därför att det inte kommer att gagna landet. Och jag tror att jag vågar tala för hela regeringen när jag säger att vi i regeringen kommer att efter måttet av vår förmåga försöka föra en saneringspolitik i hela vårt folks intresse — i samförstånd med människorna, inte i konflikt med dem.

Herr talman! Herr Bohman frågade hur länge jag skulle fresta hans tålamod. Det enda sätt på vilket han själv kan påverka den saken är att ta sin Mats ur skolan och dra sig tillbaka till sin Cicero. Då skall jag inte längre fresta hans tålamod. Jag vill börja med att ställa två frågor. Utan att ha fått svar har vi frågat företrädarna för den borgerliga regeringen: Vilken är er bedömning beträffande det mycket stora valutautflöde som har skett under den senaste tiden? Vad beror det på, och vad tänker ni göra åt det? Löneministern Olof Johansson sade att Gösta Bohman på förhand var informerad och hade godkänt det avtalsförslag som staten sedan slöt med löntagarna. Herr Bohman i sin bänk skakade då på huvudet. Jag skulle vilja veta hur det ligger till. Gösta Bohman slutade med att tala om att klasskampen måste förvisas till historiens papperskorg. Har han ingen misskund alls med de arma folkpartisterna? Först försöker han stjäla liberalismen från dem och nu rycker hant.o.m. i deras papperskorgar. Skall de inte ha någonting kvar? Men det reella problemet med klasskampen är någonting annat. Moderaterna ökar inkomstklyftorna i vårt samhälle. Se på moderaternas motion från i fjol! Vad man skryter med är att man har sänkt skatterna för de högre inkomsttagarna — att man har sänkt arvsskatten, förmögenhetsskatten, kapitalägarskatten osv. Man skryter med att man med hjälp av sin politiska makt skapar förmåner för de redan privilegierade. I det här landet har vi ju ett borgerligt maktkombinat, bestående av regering, kapitalägarintressen och 80 76 av pressen. Det var ju inte löntagarna som blåste till strid utan arbetsgivarna. Det var ju herr Bohmans och hans vänners kohorter som ställde till med en jättelockout. Löntagarna och deras organisationer har fått allt mindre betydelse. De stora folkgrupperna får allt mindre köpkraft, den sociala tryggheten har börjat att urholkas, och hotet mot den blir allt större. Tror ni att ni kan skapa alla dessa nya otryggheter i samhället och öka klyftorna för att sedan genom besvärjelser hindra att det blir klasskamp? Att ni företräder de bäst ställdas, de privilegierades, intressen skall inte de andra opponera sig emot, ty då gör de sig skyldiga till klasskamp. Kan inte herr Bohman förstå att förutsättningen för en lugn och harmonisk samhällsutveckling är att man medverkar till att avskaffa orättvisor och ojämlikheter i samhället? Det här sparprogrammet är ett bra exempel. Ni säger att ni skall spara så och så många miljarder. Vi vet att ni har alla dessa listor över besparingsförslag. Ni använder er makt över administrationen till att utarbeta förslag, som ni sedan sinsemellan sitter och diskuterar. Då begär vi papperen på bordet. Visa upp vad ni har, så att medborgarna kan få vara med och diskutera! Då kunde pensionärer, barnfamiljer och hyresgäster säga: Detta är vad som väntar oss om de borgerliga får hålla på. Vad säger herr Bohman om det? Han säger: Det går ju inte, det begriper inte folk. Det är först när ni i månader har arbetat med frågorna och lagt fram ett fullständigt genomarbetat förslag som skall trumfas igenom i riksdagen som medborgarna kan få reda på någonting. Då skall medborgarna alltså inte beredas tillfälle att diskutera och påverka, utan det skall levereras en färdig produkt. Detta strider mot tanken att göra det med människorna. Det är precis som att tala om att ni tänker sitta i era hemliga rum och peta ihop någonting, varefter det skall drivas igenom. Vad folk tycker kan ni inte bry er om. Herr Bohman sade att vi inte skall politisera. Det är en gammal konservativ tanke. Lägger man fram förslag som kan hjälpa lågavlönade, barnfamiljer och hyresgäster och förslag som kan förbättra arbetsmiljön för de mest utsatta arbetargrupperna är det politik. Och detta är någonting tvivelaktigt. Det skall egentligen inte staten hålla på med. Men om man däremot sänker skatten för kapitalägare och höginkomsttagare, då är det inte politik. Då är det något slags objektiv verksamhet. Det är den gamla snedvridna konservativa uppfattningen om vad politik är för något. För oss är politik något utomordentligt fint, nämligen att människor sluter sig samman för att värna ett fritt folkstyre, för att med gemensamma krafter försöka förbättra samhället och för att göra de ingripanden som framför allt hjälper de utsatta grupperna i samhället. Det är på så sätt man utjämnar klyftorna, avskaffar klassamhället. Högerpolitik innebär att klassamhället återuppstår, och det måtte gudarna bevara oss från!

Herr talman! Får jag först generellt säga att det onekligen är litet trist om det skulle krävas av mig-— eller andra — att behöva argumentera mot vad man inte har tänkt, vad man inte har sagt och vad man inte har gjort. Här har Olof Palme och framför allt Lars Werner öst ur sig ett flöde av obestyrkta påståenden om vad jag skulle ha gjort, tyckt och tänkt. Jag kommer definitivt inte att ta upp kammarens tid med att försöka bemöta det. Det räcker så väl med det jag verkligen har tyckt, tänkt och gjort, och det skall jag begränsa mig till. Bara en sak, Lars Werner! Att göra gällande att vi i valrörelsen gick ut och ville rasera reformsystemet, det sociala trygghetssystemet i Sverige, är kvalificerat struntprat. Vad vi talade om i valrörelsen var i mycket hög grad vår samhällsekonomi. Socialdemokraterna har ju beskyllt oss för att i valrörelsen ha förtigit de problem som vår samhällsekonomi hade att kämpa med. I mycket stor utsträckning ägnade vi oss i valrörelsen åt att tala om sanningen för folk, tala om vilka bekymmer som vi hade att möta i framtiden — att 1980-talet skulle bli ett problemfyllt decennium som krävde mycket stora ansträngningar för att bevara och förstärka vårt välfärdssamhälle, inte för att rasera det. Det var vad det var fråga om, och det begriper med säkerhet Lars Werner, om han sätter sig ner och tänker efter en liten, liten stund. Sedan kan jag konstatera, när jag har lyssnat på de två herrarna som har talat här som såta vänner, att ingen av dem är beredd att ta upp det mycket allvarliga problem som den nya fördelningskonflikten i vårt samhälle utgör, den uppenbara konflikt som föreligger i dag och kommer att förstärkas under 1980-talet. Hur skall vi fördela resurserna mellan den offentliga sektorn och utrymmet för löneökningar? Hur skall vi bära oss åt för att klara den balansgången, när vi samtidigt vet att vi måste arbeta av vår stora brist i bytesbalansen gentemot omvärlden? Detta var det centrala i mitt anförande, och detta är vårt — Sveriges — centrala problem i dag. Olof Palme struntade i att beröra den frågan. Jag har tagit upp den förut, som jag har påmint om, men aldrig fått något svar — därför att det bränns under fötterna på socialdemokraterna. Det bränns därför att de vet om det här problemet, men de vågar inte tala om det. Olof Palme har för någon tid sedan kläckt ur sig uttrycket ”enorm feghet”. Det är här fråga om en enorm feghet, när det stora socialdemokratiska partiet — ena halvan av svensk arbetarrörelse — inte vågar gå ut och offentligt, realt och sakligt diskutera Sveriges största fördelningsproblem av i dag. Det är, för att citera Palme, ”en ynkedom utan gräns” att inte vilja ta upp den debatten; det vill jag gärna ha sagt. Sedan ställde Olof Palme ett par konkreta frågor — och det är ju trevligare att syssla med sådant. Den första gällde valutautflödet. Jag är starkt obenägen att göra några klara och bestämda uttalanden om valutasituationen. Olof Palme vet lika bra som Gunnar Sträng och jag att man skall vara försiktig med sådant i den här kammaren, och därför skall jag begränsa mig till några få ord. Valutautflödet har under våren i stort sett motsvarat bristen i vår bytesbalans. Det har varit något sämre i maj, det är något bättre i dag, men det är ändå för högt. Ingen vet riktigt säkert — och jag vill inte påstå att jag är en bättre spåman än folk i riksbanken i det hänseendet — vad det ökade valutautflödet under maj månad beror på, men flertalet kvalificerade bedömare gissar att det är de eftersläpande konsekvenserna av den stora konflikten. Man tror också — trots vad Kjell-Olof Feldt sade här tidigare i dag —att hamnarbetarkonflikten kan ha spelat en viss roll. Det kan också vara så att även psykologiska faktorer — en oro för vad som händer i Sverige mot bakgrunden av konflikten och den pågående hamnarbetarkonflikten — har spelat en roll. Det här är en utveckling som vi måste följa med största noggrannhet. Skulle det krävas åtgärder får vi vidta sådana. Vilka det kan bli vet jag inte, men vi måste i alla fall följa utvecklingen. Men i dag är situationen som sagt bättre än den var för några veckor sedan. — Det må räcka med att säga det. Den andra fråga som Olof Palme ställde var: Vill Gösta Bohman-— eller hur han uttryckte sig — bekräfta Olof Johanssons uttalande om att Gösta Bohman skulle ha på förhand godkänt det träffade avtalet på den statliga sidan? Detta har emellertid Olof Johansson inte sagt. Sedan om klasskampen. Jag vågar påstå, Olof Palme, att klyftorna i vårt samhälle under de senaste årtiondena drastiskt har minskat. Det finns fortfarande orättvisor i vårt samhälle — det finns det i alla samhällen och hela den värld vi lever i — men jag tror att klyftorna i Sverige är betydligt mindre än vad de är i flertalet andra länder. Det har pågått en fortlöpande utjämning av motsättningarna mellan människorna under en lång följd av år, inte minst under den socialdemokratiska perioden, då vi hade gott om pengar och kunde medverka till en sådan utjämning. Men om det är någonting som verkligen verkar utjämnande, så är det att ha en så fri marknadsekonomi som möjligt. Och om det är någonting som verkligen ger möjligheter för utjämning människor emellan, så är det den typen av ekonomi, en socialt styrd marknadshushållning. Det är jag övertygad om. När man lamenterar över det förflutna kan det finnas anledning att påminna om vad som verkligen har skett under de gångna åren sedan 1976 — de år som Olof Palme brukar kalla för ”nödår”, de år då det drevs en s.k. svältpolitik i Sverige. Mellan åren 1973, då den första oljekrisen inleddes, och 1979 ökade de svenska hushållens totala disponibla inkomster efter skatt i fasta priser med inte mindre än mellan 17 och 18 26. Den totala lönesumman efter skatt i fasta priser steg under perioden 1973-1976 med ungefär 1076 — det var överbryggningspolitiken det. Under perioden 1976-1979 var lönesumman i stort sett oförändrad. Eftersom antalet anställda ökade under den perioden, innebar det att timlönen ökade något långsammare, men under den perioden genomfördes den femte semesterveckan, som betyder ungefär 2 20, och genom transfereringar och bidrag av olika slag steg det samlade medborgarkollektivets totala inkomster i fasta priser under hela perioden. För pensionärskollektivet uppgick den totala ökningen under perioden 1973-1979 till mellan 43 och 44 96. Den generella slutsatsen är alltså att under de här ”nödåren”, som Olof Palme — svartmålande — brukar kalla dem, kan man inte rimligen påstå att det svenska folkets standard i sin helhet har sjunkit. Motsatsen har varit fallet. Sverige är — jag upprepar det — fortfarande ett av världens rikaste länder. Vad som är intressant är också att den undersökning som publicerades i Veckans Affärer i går visar att 83 20 av de tillfrågade — det var ingen stor undersökning; det medges — vill spara på utgifter. Bara 10 96 anser att vi skall lösa våra statsfinansiella problem genom att höja skatterna. Det innebär med andra ord att bara 10 26 ansluter sig till det socialdemokratiska receptet. Människor är uppenbarligen klokare än vad somliga tror!

Herr talman! Det är farligt att använda sådana där opinionsundersökningar. Såvitt jag förstod det hela visade undersökningen att om det skulle sparas så tyckte folk att socialdemokraterna var bättre skickade att göra det. Man misstrodde på goda grunder herr Bohman. Det här med avtalsrörelsen börjar bli verkligt intressant. Jag kan möjligen tolka Olof Johansson på olika sätt, men om jag antecknade rätt sade han: Jag var hela tiden informerad, statsministern var informerad, och jag utgår ifrån att ekonomiministern också var informerad om de diskussioner som fördes, och jag rapporterade till regeringen före kl. 18.00. Vi som satt här fick av detta intrycket att Gösta Bohman i förväg hade godkänt det avtal som slöts på arbetsmarknaden, även om Olof Johansson inte påstod mer än att han hade fört det fram till statsministern. Nu förnekar herr Bohman detta. Han vill på något sätt svära sig fri från det avtal som den regering som han medverkar i har slutit. Men nu sitter ju alla medverkande här. Då kan väl kammarens ledamöter få reda på hur det var. Hade löneminister Johansson informerats och fått ett godkännande i förväg för det avtal som slöts eller hade han det inte? Ni sitter ju här! Berätta för kammarens ledamöter, så att vi kan få den här saken ur världen och slipper få enlång tidningsdebatt efteråt om hur det verkligen var. Nu har ni ju verkligen möjligheter att upplysa oss. Herr Bohman påstod att jag gick ut när han visade sitt OECD-diagram. Inte alls! Jag gick längst bak i kammaren för att kunna se, men jag såg inte ett barr, inte någonting. Herr Bohman hade därför naturligtvis otur. Men jag har läst den här rapporten. När man vet hur sådana här rapporter kommer till är det i och för sig ganska uppseendeväckande när det sägs att trots att de relativa arbetskraftskostnaderna per tidsenhet minskat med ca 7 20 1979 så tycks de relativa exportpriserna ha ökat något. De svenska exportörerna tycks sålunda ha svarat på den livliga utländska efterfrågan genom att återställa vinstmarginalerna i stället för att öka försäljningsvolymen. Det är precis det vi har sagt — talare efter talare hela dagen i dag: Regeringens hela grundläggande strategi har förfelats, som det står i en affärstidskrift. Det är alltmer uppenbart att regeringens ekonomiska strategi är på väg att misslyckas. Det krävs nästan ett under för att problemen inte skall förvärras under de närmaste åren. Det säger ju OECD mellan raderna. Herr Bohman gjorde ett indignationsnummer av att jag inte skulle ha talat om den offentliga sektorn. Jag hade ett antal sidor i mitt manuskript om detta — jag hänvisar till dessa. När herr Bohman talade om fördelningsproblemen trodde man att han skulle hamna på löntagarfonderna, men han talade i stället om konkurrensen mellan olika sektorer. Men där herr Bohman ser sektorer ser vi människor. Det är vanliga löntagare som vill behålla sina reallöner, men det är också pensionärer som skall ha sin pension, det är barnfamiljer som skall ha en rimlig standard och det är sjuka som skall ha vård. Det är den offentliga sektorn. Vi ser inte detta som en kamp mellan sektorer utan som ett sätt att ordna det här samhället så bra som möjligt för människorna. Det är här något av en skillnad mot det mera mekaniska betraktelsesätt som är typiskt för de konservativa. Så till slut om samförståndet. Herr Bohman! Även före jämviktsriksdagens tid lyckades socialdemokratin skapa majoritet för de stora reformerna i det här samhället. Det gällde EEC. Det gällde regionalpolitik, markpolitik och jordbrukspolitik. Det gällde miljöproblemen. Det gällde till stor del skatteproblemen. Det gällde jämställdhetsfrågorna och familjepolitiken. Alltid var moderaterna emot våra förslag. Alltid försökte man skapa ett block just mot socialdemokratin. Men i alla dessa stora frågor lyckades vi i allmänhet skapa breda majoriteter med hjälp av ett av mittenpartierna — centerpartiet eller folkpartiet, eller i många fall båda. Det var traditionen i svensk politik. Men det finns några undantag, t.ex. när det gäller försvarspolitiken 1972. Då rörde det sig om en skillnad på 100 milj .kr. I fråga om arbetsgivaravgifterna 1972 var det en taktisk oklokhet av den dåvarande oppositionen att gå emot förslaget om momsen. Senare tvekade man inte ett dugg när det gällde att höja denna. Det enda verkligt betydelsefulla undantaget gällde ATP, som genomfördes efter åratal av strid mot ett borgerligt block, som dock var splittrat då. I övrigt har traditionen varit den att mycket breda majoriteter har kunnat skapas i den svenska riksdagen, där moderaterna — högern — i allmänhet har stått isolerade gentemot socialdemokratin och folkpartiet och/eller centerpartiet. Det är den svenska traditionen. I den traditionen skedde ett skarpt avbrott i det ögonblick då den borgerliga trepartiregeringen bildades. Sedan dess har moderaterna lyckats — från deras synpunkt sett är det väl en framgång — så att säga driva de andra partierna samman under sin ledning i en benhård, förstelnad blockpolitik, som har gjort att kommunikationerna har trasats sönder i det svenska folkstyret. Det betyder, som vi ser det, en klasskampspolitik som ökar motsättningarna och konfrontationerna i Sverige och som därför är till skada för vårt land.

Herr talman! Jag vill för ordningens skull återge vad jag tidigare sagt i kammaren, så att det blir alldeles klart. Det framgår f. ö. också av utskriften av anförande nr 25, som jag har i min hand. Jag framhöll bl.a. följande: ”Kjell-Olof Feldt har en benägenhet att försöka göra det här krångligare än det är, och han försöker dessutom komma med misstänkliggöranden. Det är olyckligt, för de här sakerna skall man ju hantera precis så som de hanterats i verkligheten. Det betyder att jag naturligtvis har informerat regeringen i dess helhet och delgivit regeringen min bedömning, att jag icke haft någon invändning mot SAV:s ställningstagande, och det har inte föranlett någon åtgärd i regeringen.” Olof Palme använder ordet godkännande, och det var inte aktuellt i ett sådant sammanhang. Godkännande sker just nu av de avtal som efter hand slussas fram via arbetsgivarverket. Vi hade t.ex. extra regeringssammanträde i går där vi hemställde om riksdagens lönedelegations godkännande av vissa avtal i syfte att statstjänstemännen skall få det överenskomna engångsbeloppet och den nya junilönen före semestern. Det är i det läget avtal godkänns i regeringskretsen, nämligen då de kommer tillbaka från lönedelegationen. Jag vill komplettera den bedömning jag naturligtvis gjorde i anslutning till behandlingen i arbetsgivarverket och dess styrelse. Den stämmer mycket väl med det som framgår av pressmeddelandet från statens arbetsgivarverk, utsänt den 11 maj. Där står: ”Statens arbetsgivarverk svarade i dag kl. 18.00 ja på förlikningskommissionens slutliga förslag till överenskommelse. Arbetsgivarverket godkände förslaget under förutsättning att samtliga berörda arbetstagarorganisationer accepterar budet. Statens arbetsgivarverk har accepterat budet trots att den stora höjningen av lönenivån kan väntas få negativa effekter på samhällsekonomin och medföra statsfinansiella påfrestningar. Skadorna av en fortsatt konflikt har emellertid ansetts bli så allvarliga att budet accepterades.” Detta var naturligtvis också en viktig faktor för regeringens bedömning i det sammanhanget.

Herr talman! Jag är glad att statsrådet Olof Johansson gick upp i debatten. Nu rider han på formaliteter och menar att det är först i ett sent skede som regeringen godkänner ett avtal. Såvitt jag förstår har lönedelegationen t.ex. nu godkänt avtalet bara för juni månad. Nästa gång den sammanträder är den 25 juni. Låt oss inte fördjupa oss i sådana formaliteter. Vad saken gäller är ju att innan parterna sade O. K. till avtalet var regeringen, inkl. herr Bohman, informerad och hade inga invändningar. Jag vet ju att i ett tidigare skede av förhandlingarna, då det förelåg ett generellt bud på 5926, kom en statssekreterare springande till förhandlarna — en av mina partivänner var bland dem — och talade om att regeringen sade nej. Sedan kom sjuprocentsbudet, och då sade regeringen tydligen ja. Att regeringen formellt sett godkänner avtalet först i efterhand har ingen betydelse. Om regeringen vid sammanträde uttalat att det här budet var för högt, att man inte kunde acceptera det av hänsyn till att det vore en olycka för landet, då hade det naturligtvis inte slutits något avtal. Jag är trots allt glad att löneministern, som var ganska osynlig så länge konflikten varade, nu ändå framträder och säger att han tar sitt ansvar. Det hedrar honom. Han säger inte annat än att han informerade regeringen om avtalsbudet. Tydligen anser sig likväl Gösta Bohman fritagen från ansvar och fri att i morgonekot dagen efter uppgörelsen högljutt gräla på det avtal som han dagen innan blivit informerad om och icke hade haft några invändningar mot. Herr talman! Vilken underbar inblick i det trogna kamratskapet i denna regering!
Herr talman! Jag måste rätta till en felaktighet som Olof Palme gjorde sig skyldig till när han talade om att regeringen skulle ha sagt nej till ett bud på 5 0. Vad det gällde — det avhandlade också Kjell-Olof Feldt och jag tidigare — var frågan huruvida ”budet”, eller den s.k. trevaren från medlarna, var förenligt med regeringens åtgärdspaket eller ej. Regeringens svar skulle vara ett ja eller ett nej på den frågan — inte ett ställningstagande till något bud.
Herr talman! Jag accepterar självfallet den formella gången, att regeringen ansåg att budet icke stod i överensstämmelse med dess åtgärdspaket och att det var därför som den sade nej. När regeringens svar kom ned till vanliga jordiska invånare som sysslar med avtalsfrågor kom det självfallet i form av att ”regeringen säger nej”. Det är självklart. Regeringen sade ju nej, eftersom budet icke stod i överensstämmelse med åtgärdspaketet. Men det här är finesser. Poängen är ju den att regeringen först genom sitt misslyckade försök att göra en tvångslag och sedan genom sitt paket med i stort sett oförändrade villkor i sak gjorde sig till part i förhandlingarna. Alla bud måste ju underställas regeringen för att den skulle kunna tala om huruvida buden stod i överensstämmelse med paketet eller inte. Därigenom blev regeringen part. Om regeringen sade nej kände sig förhandlarna bundna av detta nej. Ni sade nej till femprocentsbudet — det var dumt, tror jag, men det är en annan sak. Sedan sade ni ja till sjuprocentsbudet, trots att det enligt er bedömning inte stod i överensstämmelse med paketet. Om detta var herr Bohman informerad. Mot detta hade herr Bohman uppenbarligen inte några invändningar. Det är först i dag som man formellt godkänner avtalet. Av den anledningen tycker han att han hade något slags frisedel att i måndagsekot skälla på avtalet och låtsas som om han inte hade något ansvar för det. I den här debatten faller all heder på Olof Johansson — han tar sitt ansvar, men Bohman försöker smita undan det.